Herr talman! Jag tycker det är bra att utrikesministern så hårt strök under försvarets roll i den svenska säkerhetspolitiken som han gjorde i sitt senaste anförande. Herr Blix sade att vi inte har obegränsade resurser i Sverige och att vi måste utnyttja våra resurser på bästa sätt. Jag kan självfallet hålla med om det. Han tillade: Det är inte givet att vi skall ha en egen utveckling av flygplan. Nej, det är inte givet. Men om vi inte har det, är det andra länder som skall utveckla våra flygplan, och då får vi flygplan som inte är anpassade direkt efter våra behov — det skall man ta i beaktande när man gör sådana här uttalanden. Pengarna kanske får större försvarseffekt på annat sätt, sade herr Blix. Hur vet herr Blix det? Detta är den fråga som håller på att utredas av den sittande försvarskommittén. Den skall lämna underlag för ett politiskt ställningstagande så småningom. Då skall utredningen tala om för oss hur vi får största effekt för de pengar vi satsar på det svenska försvaret. Vad vi begärt är att man åtminstone skall se till att försvarskommittén har handlingsfrihet tills beslut är fattat. Den handlingsfriheten har :egeringen nu avskaffat. Och det hade inte kostat oss ett öre utöver den tillgängliga ramen att bibehålla denna handlingsfrihet — det vet utrikesministern mycket väl. Ändå har detta beslut fattats. Beträffande biståndet vill jag först citera Olof Palme: ”En stor del av världens befolkning svälter. Nöd, orättvisa och svält råder på alla håll.” Det vet vi. Det är inte svårt att finna mottagare till den hjälp som vi i Sverige är beredda att ge, och det är bl.a. mot den bakgrunden som man skall bedöma vår syn på insatserna till Vietnam. Jag har sagt två ting. 1. Vi bör inte nu göra några nya åtaganden utöver dem vi redan gjort. Nu bygger vi färdigt i Bai Bang, och vad som sedan skall ske får vi ta ställning till senare. Genom att vi slutför åtaganden vi gjort har vi möjligheter att minska det utgående bidraget därefter. 2. Det kan inte vara rimligt att Vietnam skall förbli vårt i särklass största biståndsmottagarland. Vilken nivå biståndet skall ha får avgöras mot bakgrund av vad som sker där ute, men det är ingalunda givet att detta land skall vara det största mottagarlandet. Jag menaratt det är en självklarhet att vi inte kan vara opåverkade av att det land som vi ger det största biståndet engagerar sig hårt i aggressiv militär politik, som Vietnam gör. Detta kan icke lämna oss opåverkade. Jag vill erinra herr Blix och kammarens ledamöter om att den svenska regeringen är en av de få regeringar som inte har låtit sitt bistånd bli påverkat av det som hänt där ute: England, Danmark och Norge — som har socialdemokratiska regeringar, om det har någon betydelse i sammanhanget — har skurit ned sitt bistånd med hänsyn till händelseutvecklingen.

Herr talman! I Sverige är vi i hög grad beroende av importerade varor för vår försörjning och vårt välstånd. Det gäller inte minst energin, där vårt importberoende är över 80 26. Men också i verkstadsindustrins produkter ingår i betydande omfattning importerade delar. Verkstadsindustrin står för hälften av vår export. Man kan enkelt uttrycka det så, att våra exportvaror i inte obetydlig utsträckning utgörs av varor som vi själva tidigare importerat. Att konsumtionsvarorna ofta är importerade vet vi alla av egen erfarenhet. Vårt välstånd bygger följaktligen på en liberal handelspolitik, som ger oss möjlighet att importera de varor vi behöver.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 Det är i första hand vårt behov av import som motiverar vår satsning på export. Vi måste ju kunna betala för det vi behöver köpa utifrån. Exporten är alltså inget självändamål — den är ett medel för att vi skall kunna betala vår import, vårt bistånd och våra utlandsresor samt ränta och amorteringar för våra utländska lån. Därför är det glädjande att vår exportindustri återvunnit marknadsandelar som den förlorade under de svåra åren 1974-1976. Det beror främst på en serie åtgärder, som medfört att det svenska kostnadsläget anpassats bättre till det internationella. Handelsbalansen har förbättrats kraftigt under 1978. Ett underskott i utbytet av varor på 4,5 miljarder kronor 1977 förbyttes i ett överskott på 6,5 miljarder kronor 1978. Exporten ökade samtidigt som importen dämpades. Trots en måttlig produktionstillväxt i omvärlden med åtföljande svag efterfrågan har den svenska exporten kunnat öka avsevärt även volymmässigt. I vad det gäller den geografiska fördelningen av utrikeshandeln blev uppgången av exporten av bearbetade varor störst till OECD-länderna, medan exporten till östländerna och u-länderna inkl. OPEC-länderna ökade något långsammare. Jämfört med den negativa utvecklingen av handeln med de senare länderna år 1977 var det dock sammantaget fråga om en kraftig förändring i positiv riktning. Under 1979 kan den internationella handeln förväntas öka något snabbare än under 1978. Härigenom ges svensk export möjlighet att expandera ytterligare. Överskottet i handelsbalansen förutses bli något större än under 1978. Men detta överskott kommer ändå inte att räcka till för att ge balans i våra utrikes betalningar. Vi måste därför fortsätta att aktivt satsa på exporten. Det är väsentligt att alla delar av vårt samhälle bidrar till att svensk export under 1980-talet blir framgångsrik. De fackliga organisationernas ökade intresse för denna sak noterar jag med glädje. Statsmakterna kan underlätta företagens exportansträngningar genom olika insatser. Svensk tillverkningsindustri engageras i ökande utsträckning i systemleveranser av kompletta anläggningar eller delsystem av investeringsutrustning till stora anläggningar. I den nyligen presenterade propositionen om industripolitiken har regeringen föreslagit åtgärder för att stimulera exportsamarbete vid systemleveranser till stora industrier och anläggningsprojekt. Senare i vår avses ytterligare två exportfrämjande propositioner föreläggas riksdagen. I den ena föreslås förbättringar i garantigivningen i samband med exportaffärer. I den andra behandlas bl.a. frågan om bättre samordning mellan handelssekreterarkontor, ambassader och konsulat i syfte att göra verksamheten effektivare. Regeringen medverkar även till att främja svensk utrikeshandel genom direkta kontakter på det ekonomiska och kommersiella området med andra länders regeringar. Det finns en klar tendens till ökat samband mellan sådana officiella kontakter och motsvarande kontakter på företagsplanet, och jag tror denna tendens kommer att förstärkas. Vi bör därför nu överväga frågan om regeringsavtal med andra länder om bl.a. kommersiellt, industriellt och tekniskt samarbete. Även om balansen i den svenska utrikeshandeln har förbättrats avsevärt betyder det inte att alla problem är undanröjda. Konkurrensen är hård, och inom flera av våra traditionella industribranscher har inte minst vissa uländer gjort stora framsteg. Det räcker alltså inte för oss att begränsa våra inhemska kostnadsökningar. Det gäller också att förnya och utveckla produktionsapparaten. Under den långa internationella lågkonjunkturen har detta inte skett i tillräcklig omfattning. Försämrad lönsamhet har lett till lägre omställningskraft, otillräckliga nyinvesteringar och mindre forskning i företagen. Det vore oförsvarligt att tro att dessa problem skulle lösas enbart genom den konjunkturuppgång som nu är på väg. I takt med en hårdnande internationell konkurrens har behovet av strukturåtgärder ökat. De senaste årens utdragna ekonomiska kris har emellertid försvårat den nödvändiga strukturanpassningen. Därmed har också frestelsen ökat att genom statligt stöd till den egna produktionen och exporten söka kortsiktiga lösningar på akuta problem. Men defensivt stöd löser inte de krisdrabbade industriernas grundläggande svårigheter och undergräver ofta den konkurrensförmåga som är en förutsättning för långsiktig livskraft. Statliga stödåtgärder bör därför vara temporära till sin karaktär. Stödet skall ha till syfte att företagen efter omstrukturering skall kunna leva vidare av egen kraft och att eventuell neddragning av icke lönsam produktion skall kunna ske i socialt acceptabla former. Sverige har som ett handelsberoende land anledning verka för internationell disciplin vid användningen av statliga stödåtgärder så att snedvridande effekter på handeln undviks. Vi deltar aktivt i det arbete inom OECD som bl.a. vidareutvecklar de riktlinjer för statliga stödåtgärder som fastlades av OECD:s ministerråd förra året. I samma syfte har vi också i GATT verkat för en uppförandekod för begränsning av subventioner. Arbete med en särskild GATT-överenskommelse om statlig upphandling pågår. Att regeringar i ökad utsträckning lämnar stöd till det egna landets produktion och export är en företeelse som inte är begränsad till de industrialiserade länderna. En rad av de u-länder som på senare år blivit alltmer konkurrenskraftiga på världsmarknaden har nått sina framgångar bl.a. genom omfattande statliga insatser för att orientera industrialiseringen mot export. I många u-länder har på senare år i ökande omfattning bl.a. etablerats s.k. industriella exportzoner där exportinriktade företag erbjuds förmånliga villkor för investeringar och tillverkning. I den mån sådana zoner kan bidra till en ökad industrialisering i u-världen på rimliga sociala och fördelningsmässiga villkor ger de inte anledning till några omedelbara invändningar. Men vi måste undvika en situation där ioch u-landsregeringar försöker överträffa varandra i stöd och uppmuntran till den egna industrin. En sådan utveckling kan endast resultera i kapitalförstöring och snedvrida konkurrensförutsättningarna samt ge argument för en ökad protektionism. Herr talman! Sverige har under efterkrigstiden fört en utpräglat frihandelsvänlig politik. Handel och industri har kunnat importera varor tullfritt eller till mycket låga tullar. Inhemsk industri har ständigt utsatts för konkurrens utifrån. Samtidigt har nedtrappningen av handelshinder i den industriella världen möjliggjort en allt större svensk export som stärkt sysselsättningen i Sverige. Välståndet i vårt land har ökat. Utvecklingen under de gångna åren har också visat, att regeringarna i industriländerna varit starkt medvetna om att efterkrigstidens stora välståndsökningar aldrig hade kunnat komma till stånd utan den betydande liberalisering av världshandeln som ägt rum. Det är värt att understryka att även under en tid då angreppen på den uppnådda frihandeln blivit legio har regeringarna inte nöjt sig med att försvara dess fördelar, utan dessutom hela tiden arbetat på att erövra nya områden åt dem. Världens handelsnationer har fortsatt den liberalisering av världshandeln som man så framgångsrikt lagt grunden till under 1950 och 1960-talen. De förhandlingar som sedan 1973 pågått inom ramen för GATT, den s.k. Tokyorundan, har genom sin blotta existens tvingat de deltagande länderna att iaktta stor återhållsamhet vad gäller införande av protektionistiska åtgärder. Slutresultatet av förhandlingarna börjar nu avteckna sig. Mycket talar för att arbetet i Geneve skall kunna slutföras under våren och leda till en balanserad slutuppgörelse. Bl. a. väntas förhandlingsresultatet för industrivaror omfatta tullsänkningar av ungefär samma storleksordning som i Kennedyronden. Enligt en harmoniseringsformel sänks höga tullar mer än lägre. För jordbruksprodukter är liberaliseringen begränsad, även om multilaterala uppgörelser sannolikt träffas för mejerioch köttprodukter. Beträf fande de icke-tariffära handelshindren, vars betydelse ökat under 1970-talet, kommer slutuppgörelsen med all sannolikhet att innehålla överenskommelser om bl.a. statlig upphandling, tekniska handelshinder och tullvärdering. Vidare väntas förhandlingarna leda till en modernisering och precisering av de bestämmelser i GA TT-avtalet som reglerar bruket av subventioner och utjämningstullar. Det är fortfarande osäkert om också en motsvarande överenskommelse om skyddsåtgärder mot marknadsstörande import kommer att kunna uppnås. Däremot är det vår förhoppning att uppgörelsen i Genéve skall komma att innehålla sådana förbättringar i GATT-avtalet som gör det lättare att bevilja u-länderna särskilda förmåner till stöd för deras ekonomiska utveckling. En fortsatt liberalisering av världshandeln är inte minst viktig för u-länderna, som genom sin oftast svaga förhandlingsposition är de första att drabbas av protektionism. Men frihandeln har också sina gränser. För Sveriges del ställer försörjningsberedskapen bestämda krav. Den säkerhetspolitiska linje som Sverige valt innebär att vi i en krissituation själva måste kunna tillgodose våra mest oundgängliga behov av varor och tjänster. För en sådan kristida försörjning förbereder vi oss på flera olika sätt, bl.a. genom beredskapslagring. På vissa områden är emellertid beredskapslagring inte något realistiskt alternativ. I de fallen måste vi upprätthålla en egen produktionskapacitet. Inom tekooch skobranscherna har vi funnit det nödvändigt att av försörjningsberedskapsskäl vidta särskilda åtgärder. Tilltron till en öppen handel förutsätter också möjligheter för alla länder att skydda sig mot uppenbara missbruk av frihandelssystemet. De internatio nella regler som gäller för handeln innehåller därför bestämmelser som är avsedda att hindra otillbörliga metoder såsom skadevållande dumping och subventionering. Herr talman! En form av missbruk som inte omfattas av handelns regelsystem och som ter sig särskilt anstötlig är när konkurrensfördelar nås genom inhumana eller uppenbart socialt oacceptabla produktionsförhållanden, som t.ex. utnyttjande av barn i tungt arbete. Det är detta som ligger bakom kraven på en s.k. socialklausul. Regeringen anser det vara en angelägen uppgift att verka för förbättrade villkor internationellt i vad avser arbetsförhållanden inkl. arbetsmiljö. För respekten för och bevarandet av frihandelssystemet är det också väsentligt att internationella regler och sanktionsmöjligheter skapas mot uppenbart oacceptabla produktionsförhållanden. I den internationella arbetsorganisationen, ILO, pågår sedan länge ett omfattande arbete för internationell normbildning rörande arbetsvillkor, arbetsmiljö samt föreningsoch förhandlingsfrihet. Regeringen stödjer detta arbete och verkar för att det skall utvecklas och fördjupas. Även i GATT bör möjligheterna prövas att i utformningen och tillämpningen av skyddsmekanismerna bygga in hänsyn till arbetsoch produktionsförhållandena. Det kan nämnas att EG-kommissionen föreslagit EG:s ministerråd att i förhandlingarna om ett nytt Loméavtal begära erkännande av rätten att kunna återta särskilda u-landspreferenser, om ett land bryter mot vissa grundläggande ILO-konventioner. Dessa strävanden är givetvis inte riktade mot u-ländernas rättmätiga krav på att vinna nya exportmarknader med stöd av sina komparativa fördelar. Vi får inte glömma att vad som nu är moderna industriländer, däribland vårt eget, en gång varit fattiga länder som byggt upp sin industri och sina exportmarknader på ett sätt som vi i dag inte alltid har anledning att vara stolta över. Diskussionen om en socialklausul för oss nära den ömtåliga frågan om handel och handelspolitisk moral. I ett fall, Rhodesia, har FN:s säkerhetsråd fattat bindande beslut om sanktioner, som innebär att medlemsstaterna förpliktigas avbryta all handel med landet. I ett annat fall, Sydafrika, har FN:s säkerhetsråd fattat bindande beslut om vapenembargo. Men frågan är om vi utanför FN:s råmärken skall låta vår kritik av andra länders sociala förhållanden eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna ta sig uttryck i åtgärder på handelsområdet. Det är uppenbart att gränsdragningsproblemen är stora vid en s.k. politisk-moralisk bedömning av handelspartner. Den politisk-moraliska prövningens princip kan turneras och —- om också på oriktiga grunder — komma att tillämpas mot den som åberopat den. Risken för missbruk är stor. Det är därför regeringens uppfattning att vår kritik mot förhållandena i andra länder som regel bäst sker genom att vi redovisar våra åsikter och samtidigt verkar i de internationella organ där dessa frågor framför allt hör hemma, såsom FN, ILO och andra fackorgan, liksom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Regeringen vill således i princip verka för goda kommersiella förbindelser med alla länder. Sydafrika utgör i detta sammanhang ett särfall. I inget annat land har rasdiskriminering så konsekvent lagts till grund för förtrycket. Apartheidideologin bygger på en noggrann, i lag reglerad ordning som separerar raserna. Denna kränkande och cyniska politik utformas av den vita minoriteten och upprätthålls genom en omfattande repressiv lagstiftning mot den svarta och färgade befolkningen. Dessa djupt förnedrande regler har av en överväldigande del av världens länder ansetts utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat förelägga vårriksdagen förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Sedan mitten av 1960-talet har Sverige i FN vidare hävdat att säkerhetsrådet bör besluta om bredare ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, omfattande bl.a. handelsmässig isolering. Ett sådant beslut skulle vara i linje med den isoleringsstrategi gentemot Sydafrika som vi verkar för. Herr talman! Det finns för oss anledning att välkomna de mycket imponerande framgångar som vissa u-länder nått under senare år när det gäller att öka sin export av industrivaror. Dessa framgångar visar att inte minst u-länder kan dra nytta av de fördelar som världshandelns liberalisering inneburit och därigenom lägga grunden till en mer gynnsam ekonomisk utveckling. De anpassningsproblem som den ökande u-landsexporten kan medföra torde inte vara oöverstigliga och bör kunna lösas med gemensamma ansträngningar. I-länderna måste vara beredda att anpassa sin industri till ändrade förutsättningar. De framväxande industriländerna måste å sin sida vara beredda att i ökad utsträckning anpassa sig till de regler och förpliktelser som i dag gäller för de ekonomiska relationerna mellan utvecklade stater. Den internationella debatten ägnar växande uppmärksamhet åt ioch ulandsekonomiernas ömsesidiga beroende. Bl. a. diskuteras möjligheterna att genom ett ökat resursflöde till u-länderna tillgodose centrala utvecklingsbehov. Samtidigt skulle genom resursöverföringar u-länderna få råd att efterfråga exempelvis mera verkstadsprodukter. En sådan efterfrågan skulle positivt påverka industriländernas ekonomier. Självfallet är vägen lång från en ökad förståelse av problem och möjligheter till enighet om vad som kan och skall göras. Hur skall t.ex. ett ökat resursflöde till u-länderna ses i relation till behovet av strukturanpassning i iländerna? Vilka blir näringslivets resp. regeringarnas roller? Hur skall en önskvärd spridning av de positiva effekterna uppnås? Hur skall man säkra att ökade resursöverföringar blir ett led i strävandena att åstadkomma en rättvisare ekonomisk ordning? I FN och i förberedelserna inför UNCTAD konferensen i Manila i vår har vi från svenskt håll efterlyst idéer om hur ökade resursöverföringar skall komma till stånd. Den starka ökning av handeln mellan ioch u-länder som ägt rum på senare år har huvudsakligen kommit en begränsad grupp u-länder till del. Ett stort antal u-länder präglas alltjämt av stagnation och fattigdom. I dessa länder har också besvikelsen varit särskilt stor över bristen på framsteg i nord Det är trots detta vår förhoppning att det femte mötet med FN:s konferens för handel och utveckling - UNCTAD V - skall ge tillfälle till en fruktbärande och framåtblickande dialog baserad på insikt om intressegemenskap och på en gemensam vilja att förbättra u-ländernas situation. Vi hoppas att konferensen skall leda till konkreta åtaganden av särskild betydelse för det stora flertalet fattiga u-länder. Regeringen vill vid konferensen i Manila verka för en realistisk diskussion om det gemensamma intresset att motverka protektionism. Flertalet länder gagnas av stabila priser på och säker tillförsel av råvaror. Det är regeringens önskan att överenskommelse nås om utformningen av en gemensam fond med detta syfte. Regeringen verkar också för att man inom ramen för en sådan fond skall kunna vidta åtgärder av särskild betydelse för de fattigaste länderna. Regeringen stöder u-länderna när de inför UNCTAD-konferensen med ökad skärpa riktar krav mot de stora i-länderna och öststaterna på ökat offentligt bistånd med fastare åtaganden och större obundenhet liksom på förbättringar av preferenssystemen. Man kan inte räkna med att UNCTAD-konferensen kommer att innebära något revolutionerande genombrott. Men den ingår som ett viktigt led i en kontinuerlig dialog baserad på insikten om för ioch u-världen gemensamma grundläggande intressen. I samband med nord-syd-diskussionerna kan det nyligen ingångna samarbetsavtalet mellan Mexico och Sverige förtjäna att uppmärksammas. Från mexikansk sida har man uttalat intresse av att försöka åstadkomma ett exempel på ett gott nord-syd-förhållande mellan ett ioch ett u-land. Detta är en ambition som vi på svensk sida till fullo delar. Regeringens förhoppning är att vi i kommande diskussioner med Mexico skall få till stånd konkreta samarbetsprojekt på industriområdet och andra områden så att denna gemensamma önskan om samarbete skall omsättas i praktiken. Herr talman! Under 1978 svarade EG och EFTA-länderna för drygt två tredjedelar av Sveriges totala handel. Handelsutbytet med dessa länder ökar stadigt. Det långtgående regelsystem för en fri och öppen handel som de båda organisationerna representerar har varit en stabiliserande faktor under de svårigheter som rått i den internationella ekonomin. Relationerna mellan Sverige å ena sidan och övriga EFTA-länder och EG å den andra bör därför fortsätta att stärkas och en dialog utvecklas som berör alla de områden inom handel och ekonomi som är av ömsesidigt intresse. Sverige är också en viktig handelspartner för EG, faktiskt EG:s tredje största exportmarknad. Grunden för samarbetet med EG är frihandelsavtalet. Det får anses ha fungerat väl. Från svensk sida har vi emellertid haft anledning rikta kritik mot vissa moment i EG:s handläggning av några dumpingansökningar rörande Sverige liksom mot tillämpningen av skyddsklausulerna för vår pappersexport. På pappersområdet har emellertid en positiv utveckling ägt rum. I december 1978 beslöt EG:s råd att upphöra med ”frysningen” av de s.k. indikativa plafonderna och återgå till den avtalsenliga femprocentiga årliga ökningen av dessa fr.o.m. i år. Sverige och EG har också nyligen förlängt den prisöverenskommelse på stålområdet som träffades för ett år sedan. I arrangemanget för 1979 sker en större betoning av begreppet traditionellt handelsmönster. Det förutsätts en ömsesidig tillämpning av denna princip. Ett nytt element är också markeringar i arrangemanget att svensk stålindustri förutser en minskning av exporten till den brittiska marknaden under år 1979. Samarbetet mellan EG och Sverige har fortsatt och utvecklats på ett flertal områden under år 1978. Förhandlingar har inletts om en sammankoppling av det europeiska datanätet, Euronet, och motsvarande svenska datanät för utbyte av teknisk-vetenskaplig information och dokumentation. Sverige har nu nära kontakt med den verksamhet som bedrivs av EG:s byrå för företagssamarbete. Vårt deltagande i fusionsforskningen inom Euratoms ram och i det teknisk-vetenskapliga samarbetet inom ramen för det s.k. COST har fortsatt. En överenskommelse om och ett första projektavtal för det framtida COST-samarbetet har träffats. Möten mellan Sverige och EG har genomförts beträffande bl.a. miljövård, sjöfartsfrågor och ekonomisk politik. Den svenska regeringen sätter stort värde på detta samarbete och är angelägen om att ytterligare bredda kontaktytorna mot EG även utanför avtalsområdena. Att det mellan EG och Sverige föreligger ömsesidigt intresse av samarbete visar inte minst det livliga besöksutbytet under senare tid. Denna strävan till vidgade kontakter är för övrigt gemensam för samtliga EFTA-länder, vars initiativ i den s.k. Wiendeklarationen från maj 1977 nu fått ett positivt mottagande från EG:s sida. Därmed har en långsiktig process igångsatts för ett kontinuerligt och informellt fastställande av aktuella och framtida samarbetsområden. Tre länder, Grekland, Portugal och Spanien, förhandlar om medlemskap i EG. Sverige välkomnar denna utvidgning av det västeuropeiska frihandelsområdet. Mellan EFTA-länderna och Spanien har i detta syfte förts förhandlingar om ett multilateralt handelsavtal. En principuppgörelse har nåtts. Avsikten är att avtalet skall föreläggas riksdagen så snart det undertecknats av alla länder. Med Portugal har Sverige inom EFTA:s ram ett långtgående samarbete. Detta bör i möjligaste mån vidmakthållas även när Portugal blivit medlem av EG. Sverige följer uppmärksamt utvecklingen av Greklands, Portugals och Spaniens medlemskapsförhandlingar med EG och kommer att inleda kontakter för att säkerställa att den fortsatta liberaliseringen av handeln i Västeuropa också kommer oss till del. Den nordiska samhandeln har alltsedan EFTA:s tillkomst år 1960 och vårt frihandelsavtal med EG år 1972 ökat kraftigt. Av de nordiska ländernas export går ungefär en fjärdedel till andra nordiska länder. Det är med tillfredsställelse som jag noterar att även under den senaste lågkonjunkturen denna andel har kunnat bibehållas. En nordisk hemmamarknad är en god bas för utomnordisk export. I en nyligen framlagd rapport om de nordiska ländernas ekonomiska samberoende analyseras bl.a. storleken av handelsströmmarna mellan de nordiska länderna och hur ett land påverkas när ett annat land vidtar ekonomisk-politiska åtgärder. Det arbetet kommer under året att fullföljas. De nordiska länderna har sinsemellan olika förutsättningar men förenas ändå av likartade värderingar. De skiljer sig t.ex. åt i fråga om säkerhetspolitiskt läge och ekonomiskt samarbete genom Danmarks EG-medlemskap. I fråga om energiförsörjning har Norge ett försprång. Olikheten gör att vi kompletterar varandra och kan utnyttja varandras olika kontaktytor ut mot omvärlden. Trots skillnaderna är ändå likheterna mest uppenbara. När det gäller handeln har vårt gemensamma starka beroende av frihandel vuxit och är en förutsättning för vårt välstånd. I en tid av hotande protektionism är det en styrka om vi i vår del av världen kan visa att vägen till ekonomisk återhämtning och framsteg går via ökad samverkan. Herr talman! För många är säkert handelspolitik liktydigt med komplicerade internationella förhandlingar om klausuler, kvoter, tullar och varulistor, med oklart samband till sådant som är av betydelse för den enskilda medborgarens vardag. Det finns därför skäl att erinra om att det främsta syftet med den svenska handelspolitiken är att trygga de många människornas behov av nödvändiga och efterfrågade varor. Genom den liberalisering av handeln som skett — och som Sverige aktivt medverkat till — har uppgiften i allt väsentligt lösts och välståndet i landet vuxit. Det är sannolikt att ökad tonvikt efter hand kommer att läggas vid den sista delen i ordet handelspolitik. Också i de mest utvecklade och utpräglade marknadsekonomierna spelar statsmakterna och den statliga förvaltningen en alltmer framskjuten roll när det gäller att tillvarata sina länders handelsintressen. Ökad statlig inblandning — som många säkert vill kalla det - är därför sannolik. Så mycket viktigare blir det då också att statsmakterna tar ett fortsatt ansvar för att de liberala principerna om relativa kostnadsfördelar och konkurrens på lika villkor förblir vägledande för utvecklingen av världshandeln. U-ländernas särskilda problem och deras behov av att under en tid skydda sina inhemska marknader måste beaktas. Långsiktigt är det emellertid uppenbart att alla länder — inte minst u-länderna — är väl betjänta av ett fortsatt fritt utbyte av varor och tjänster.

Herr talman! Beträffande det avsnitt av mitt anförande som herr Werner — av välvilja mot mig, är jag övertygad om — citerade för riksdagens ledamöter vill jag säga att jag står fullständigt fast vid den uppfattning jag givit uttryck för. Vi skall naturligtvis vara beredda att handla med alla stater. Jag vet att det förekommer saker som vi inte på något sätt kan solidarisera oss med i många länder — inte minst i många socialistiska länder, och jag förstår att det var dessa herr Werner syftade på i sin replik till mig — men det har inte hindrat oss och bör inte hindra oss att fortsätta vår handel även med de staterna. Sedan, herr talman, har jag förstått det så att herr Werner skulle finna det angeläget att svenska affärsmän gjorde dåliga affärer, köpte dyrt och sålde billigt. Det skulle bäst svara mot hans uppfattning om vad som skulle gynna den ekonomiska utvecklingen i världen, i Sverige lika väl som i andra länder. Jag erinrar om att jag nyss nämnde att två tredjedelar av vårt handelsutbyte sker med länderna i Västeuropa och att vi dessutom har handelsutbyte med länder som Förenta staterna, Canada och Australien. Jag kan inte tänka mig att det skulle ligga någon fördel för vårt land eller för dessa länder i att svenska affärsmän inte gjorde sitt bästa för att tillvarata de svenska kundernas intressen. Jag tycker att det vore intressant att höra i vilket avseende herr Werner anser att svenska affärsmän, när de handlar i Tyskland och England och Danmark, skall undvika att försöka köpa till så fördelaktiga priser som möjligt och vem som skulle vara betjänt av detta. När det gäller handeln med u-länderna, som jag möjligen kan föreställa mig att herr Werner har i tankarna, vill jag starkt understryka att vår vilja att hjälpa dessa länder att sälja sina varor på västeuropeiska och andra utvecklade länders marknader har kommit till klart uttryck i mitt anförande. Vår vilja att på andra sätt bistå dem, både genom direkta biståndsinsatser och genom hjälp till deras industrialisering, har också understrukits här från talarstolen av Hans Blix och mig i våra tidigare anföranden. På den punkten kan icke någon tvekan råda.

Herr talman! Jag gläder mig åt varje anförande av herr Werner, eftersom han varje gång understryker den svenska regeringens vilja att värna om de svenska handelsintressena. Jag uppfattar det nämligen som en viktig uppgift för en svensk handelsminister att värna om dessa intressen. När det gäller handeln mellan rika och fattiga länder, så kan jag på rak arm bara erinra mig ert verkligt flagrant övergrepp. Det var när den sovjetiska staten slöt ett handelsavtal med Cuba, där Cuba tvingades sälja sitt socker till priser som den sovjetiska staten sedan inte alls tog hänsyn till, då den på världsmarknaden sålde samma sockerkvantitet till väsentligt högre pris. Det var solidariteten mellan ett rikt och ett fattigt socialistiskt land i den konkreta handelspolitiska utformningen! Jag underströk också i mitt anförande, herr talman, att den svenska regeringen verkar för en stabilisering av råvarupriserna på en sådan nivå att man för utvecklingsländernas del skall kunna se väsentliga fördelar när det gäller de strävandena. Det blir många tillfällen att återkomma till den här frågan, herr Werner. Vi kan väl se vilken position den svenska regeringen intar, när de här sakerna diskuteras i Manila, och det skall bli mycket intressant att se vad de länder som står herr Werner särskilt nära — de socialistiska länderna — kommer att inta för position i diskussionerna om stabila och fasta råvarupriser.

Herr talman! Jag skall återvända till herr utrikesministerns deklaration. Den tar egentligen inte upp några frågor som behöver föranleda större oenighet mellan partierna. De flesta avsnitten återger en syn på vår utrikespolitik som delas i varje fall av oss socialdemokrater. Jag skall ändå göra några kommentarer till deklarationen. Det erinras i inledningen om de allvarliga regionala konflikter som råder på olika håll i världen. Listan på länder som är inbegripna i militära konflikter i dag är lång, och de s.k. småkrigen hotar att växa ut till storkrig som berör allt fler länder i regionen. Det gäller såväl i Indokina och Mellanöstern som i södra Afrika, där spridningsriskerna är uppenbara, och vapentillförseln till dessa områden ökar ständigt och bekräftar allvaret i läget. Några av de områden, där det nu rasar krig, hör till de fattigaste på jorden. Svält, sjukdomar och mycket stor barnadödlighet är det normala tillståndet, nu förvärrat ytterligare genom långvariga krig och folkomflyttningar. Utplå ningen av bostäder, byar och samhällen och de oerhörda lidanden som folken i de krigshärjade områdena utsätts för manar oss naturligtvis att hjälpa de värst drabbade. På kort sikt kan vi tyvärr inte göra mer än att visa mänsklig solidaritet. På lång sikt måste vi inse att det är nödvändigt att arbeta för en minskning av klyftorna mellan fattiga och rika länder och att skapa en rättvisare ekonomisk ordning, ty det finns ett klart samband mellan fred och social rättvisa. Vi har ju i Sverige sedan länge insett detta samband mellan vår strävan att skapa en ny ekonomisk världsordning och ansträngningarna att få till stånd en internationell nedrustning. Genom nedrustning — framför allt inom stormakternas läger — skulle stora resurser, som i dag används för militära ändamål, kunna frigöras för att skapa större ekonomisk rättvisa mellan fattiga och rika. Vår fredspolitik inriktas ju därför både på internationell nedrustning och på upprättandet av en ny ekonomisk världsordning. I utrikesministerns deklaration redovisas den svenska aktiviteten på nedrustningsområdet och de initiativ som regeringen, med stöd av riksdagspartierna, har tagit i FN under det senaste året. Det finns ingenting att erinra mot denna redovisning; den är fyllig och bra. Sverige har varit, är och måste även i framtiden vara aktiv i det internationella nedrustningsarbetet. Framför allt måste vi verka för att de motsättningar mellan stater och grupper av stater, som är det största hindret för nedrustning, utjämnas. Tyvärr är läget i nedrustningsfrågan lika låst nu som tidigare. Världsopinionen knöt stora förhoppningar till den extra generalförsamling i nedrustningsfrågor som hölls i FN:s regi förra året, men resultatet av konferensen innebar inget genombrott för nedrustningen i världen. Det dokument som kompromissades fram — under stor vånda, vågar jag påstå — kan av den optimistiske tolkas som ett steg i rätt riktning. Det långsiktiga handlingsprogrammet innehåller många framåtsyftande beslut om medel och metoder i nedrustningsansträngningarna, men de flesta är av formell karaktär och förutsätter för sitt förverkligande nya förhandlingar, nya beslut, nya konferenser. I sakfrågan — minskning av kärnvapenarsenaler och konventionella vapen — fattades inga bindande beslut. Jag vill inte underskatta enigheten om att stöpa om de tidigare nedrustningsorganen till nya organ med flera stater som deltagare. Det är möjligt att Frankrikes deltagande nu — och kanske också Kinas — kan få stor betydelse. Men den centrala frågan, om konkret nedrustning eller förbud mot användande av de värsta terrorvapnen, förblev olöst. Stormakterna gav inte heller något på hand om en reducering av sina strategiska vapen eller om att ett fullständigt provstopp, som man så länge förhandlat om, stod inför sitt förverkligande. Detta är minst sagt nedslående och oroande. Jag delar utrikesministerns uppfattning att det innebär att den kvalitativa kapprustningen kan fortgå ohämmat och att detta i sin tur bidrar till att underminera ansträngningarna att hindra kärnvapenspridningen. Vi måste aktivt och kraftfullt medverka i den internationella opinionsbildningen och försöka pressa stormakterna till att i världsfredens intresse enas, innan det är för sent. Så några ord om Mellanöstern, där president Carter nu har slutfört sin medlarresa. Läget i förhandlingarna mellan Egypten och Israel har ju länge varit kärvt. I snart ett och ett halvt år har vi väntat på resultat av president Anwar Sadats fredsinitiativ. Jag skall inte upprepa vad jag sade i fjolårets debatt om Israels självklara rätt till säkerhet för sin nationella existens. Israel motiverar sin vägran att följa säkerhetsrådets enhälliga beslut om att ockuperade områden skall utrymmas med nationella säkerhetsintressen. Men fred och säkerhet är icke bara en fråga om militär styrka och gränsernas dragning. I högsta grad är det också en fråga om politiskt förtroende, internationellt och mellan Israel och Israels grannar. Fred med den största grannen Egypten måste vara en positiv förtroendeåtgärd, som skulle stärka den israeliska statens säkerhet och främja freden i Mellersta Östern. I utrikesdeklarationen sägs egentligen detsamma som jag nu har sagt, mer kanske med andra ord. Jag noterar i varje fall att regeringen klart säger ifrån att den israeliska bosättningspolitiken är ett hinder på vägen mot en verklig fred. Tyvärr finns det inga tecken som tyder på att den israeliska regeringen är beredd att ompröva sin bosättningspolitik, vilket är allvarligt från fredens synpunkt. Det är möjligt att president Carters medlarresa resulterar i ett avtal mellan Egypten och Israel och att frågorna på något sätt får sin lösning. Vi skulle hälsa detta med mycket stor tillfredsställelse. Men ett avtal som inte tillvaratar Palestinaarabernas intressen skapar inga garantier för fred i Mellersta Östern. Tvärtom kan det leda till ökade motsättningar. Jag delar den i deklarationen redovisade uppfattningen att Palestinaaraberna bör ha rätt att ge uttryck åt sin nationella identitet inom ramen för en egen statsbildning och att de bör ges möjlighet att medverka i en uppgörelse som rör deras egen framtid och som innehåller förpliktelser som de skall iaktta. Lika självklart är det, att när vi konstaterar att PLO är det mest representativa språkröret för Palestinaaraberna, innebär detta inte att vi godkänner organisationens alla mål och medel. / Vi vet ännu inte med säkerhet vad president Carter uppnått med sitt besök i Mellersta Östern, men enligt hans egna uttalanden i natt tycks grunden för ett kommande fredsavtal vara lagd. Det är i så fall en stor framgång för president Carter. Han är den förste USA-president som insett att det inte kunde bli någon fred i Mellersta Östern utan en lösning av palestiniernas problem. Har presidenten verkligen lyckats övertyga den israeliska ledningen om detta är det en stor framgång, en framgång för världsfreden. Då öppnas nämligen inte bara vägen till ett avtal mellan Egypten och Israel utan hela situationen på sikt i området kommer att genomgå en radikal förändring. Har å andra sidan Palestinaarabernas problem skjutits åt sidan för att det skulle bli möjligt att sluta ett separatavtal mellan Egypten och Israel, är jag rädd att ett sådant avtal kommer att skrivas i sand. Ett minimum måste vara att den ordning som skall gälla för övergång till självstyrelse för palestinierna på Västbanken och i Gaza finns med i avtalet. Fred i Mellersta Östern utan att Palestinaarabernas problem får en lösning är ingen riktig fred utan innebär ett permanent osäkerhetsoch krigstillstånd. President Carter och hans medarbetare tycks ha haft denna övertygelse med sig i bagaget på fredsresan. Låt oss hoppas att de inte övergav den utan att ett kommande fredsavtal tar hänsyn till Mellersta Österns huvudproblem — palestiniernas framtid.

Herr talman! Under senare år har både Sverige och andra länder insett att det inte är de egna deklarationerna som avgör andra länders uppfattning om oss, utan den bedömningen sker efter våra handlingar och vår inställning till olika internationella problem. Det gäller således att vara lyhörd för vad andra länder anser om oss — för att vi skall kunna få vetskap om huruvida vår ställning verkligen är den vi själva anser. Med dessa reservationer torde man dock kunna säga att Sverige uppfattas som ett neutralt land utan allianser med vare sig det ena eller det andra blocket. Det framgår bl.a. vid val av ledamöter i internationella kommittéer och institutioner, där Sverige brukar hänföras till den neutrala gruppen. Avvikande meningar har dock ibland framförts, t.ex. av en känd engelsk politiker, som ansåg att Sverige alls inte var neutralt. Ett andra observandum man kan göra om svensk utrikespolitik är att den präglas av stor enighet. Detta har ytterligare manifesterats i dagens debatt. Det är också glädjande att kunna konstatera att ingen av de tre regeringar som funnits under de senaste fyra åren på något sätt har avvikit från de grundläggande principerna i svensk utrikespolitik. När vi vänder blicken längre utåt och ser på den världspolitiska situationen visar det sig att vi i stora delar av världen tyvärr inte kan finna enighet, förståelse eller tolerans. Ländernas egna tal i internationella sammanhang präglas visserligen av stor fredsvänlighet, men som Sven Andersson i Stockholm har sagt tidigare är resultaten ofta magra. Ett tal i exempelvis nedrustningsdebatterna i Förenta nationerna består nästan alltid av tre huvuddelar. Först kommer en målande beskrivning av vapnens förfärlighet och de fruktansvärda summor allt detta kostar, hur mycket man skulle kunna göra om dessa pengar användes på ett förnuftigare sätt. Den andra delen består ofta av en högstämd förklaring om hur fredsvänligt det egna landet är. Det finns knappast någon måtta på hur mycket man vill göra för fredens sak. Den tredje delen består av en mängd ursäkter för att man själv inte nedrustar utan i stället ständigt ökar sin vapenarsenal. Något som gör fredsförhandlingarna så mycket svårare är att åtskilliga länder visserligen har förslag om hur fredsarbetet skall bedrivas men att det sällan går att sammanjämka dessa förslag. Resultatet blir så ingenting eller möjligen en urvattnad resolution som inte förpliktigar till någonting. Skulden för alla dessa misslyckanden måste till största delen läggas på stormakterna, och det har också framhållits av svenska delegater t.ex. vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve. I ett tal för ett par år sedan under nedrustningsdebatten i FN framhöll en av de förutvarande presidenterna i FN, Amira Sing från Sri Lanka, just de många vackra talen och de otaliga resolutionerna, som dock ledde till så litet. Det är att observera att man hittills knappast kommit fram till några nedrustningsresultat, utan debatten stannar vid att röra sig om begränsning av rustningarna. Man skulle alltså möjligen kunna stoppa vid den nivå som man nu har, men att verkligen åstadkomma en nedrustning är det inte tal om. Med vad jag nu sagt har jag inte underkänt Förenta nationerna som instrument för mellanfolkligt samarbete utan mera medlemsstaternas och då i synnerhet stormakternas svaga vilja att nå verkliga resultat. Herr talman! Enighet föreligger om så mycket som har sagts i regeringens deklaration i denna debatt, att det bara är några få avsnitt som jag egentligen vill göra några kommentarer till. I regeringsdeklarationen har utrikesministern berört miljöproblemen i internationellt perspektiv, och det är en av de viktigaste och mest angelägna frågor som föreligger just nu. Till detta vill jag också lägga frågan om hushållning med världens resurser. Det är uppenbart att det krävs en rad av åtgärder för att hejda resursslöseriet. Vi vet att världens resurser inom många områden är begränsade, och det gäller att skapa en tillvaro där vi brukar utan att förbruka. Centerpartiet har i flera år krävt att en nationell hushållningsplan för våra naturresurser utarbetas. Det är ett krav som trepartiregeringen tog fasta på då man tillsatte naturoch resursutredningen. En övergripande plan för hushållning med naturresurser borde enligt vår mening också utarbetas på det internationella planet och ligga till grund för FN:s fackorgan i deras biståndsarbete och också utgöra handlingslinjer för enskilda länder. Det är också angeläget att det i internationella sammanhang sker en forskning kring och utveckling av resurssnåla tekniker. Den svenska regeringen bör föreslå att FN tar initiativ till att utarbeta en hushållningsplan för naturresurserna i världen. Jag vill också framhålla att vi behöver ytterligare kunskap och bättre beredskap inför framtiden. Därför måste vi gå vidare och kartlägga bristerna i vårt sätt att hantera naturen och resurserna. Då får vi ett bättre underlag i den övergripande planeringen av framtidens samhälle. Sverige bör ta initiativ till ett internationellt ekologiskt forskningsinstitut. Ett sådant institutcentrum, som gärna kan ha det internationella fredsforskningsinstitutet SIPRI som förebild, skulle kunna ge viktiga bidrag till kunskapen om resurssituationen, miljöpåverkan av olika verksamheter och processer samt kartlägga möjliga handlingsvägar för framtiden. Enighet föreligger om den svenska utrikespolitikens grundprinciper. Dock föreligger det inte enighet inom vårt land om ett av de stora riskmomenten i världens fredspolitik, nämligen om kärnkraften. Användningen av kärnkraften för s.k. fredliga ändamål bereder vägen för produktion av kärnvapen. Ju mera kärnkraften används och breder ut sig, desto större blir också risken för att allt flera länder kommer att vara i besittning av kärnvapen med alla de hot mot freden som det innebär. Den nuvarande svenska regeringen fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället. Vid energibeslutet 1975 deklarerade folkpartiet att det skulle vara högst elva reaktorer. Därefter medverkade folkpartiet till att upplösa trepartiregeringen genom att inte stanna vid tio. Nu accepterar regeringen tolv reaktorer. Var skall folkpartiet sluta i sin kärnkraftsiver? Om folkpartiet, och också andra kärnkraftsivrare, fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället, kan detta utöver andra olägenheter också medföra svårigheter för fredsarbetet. Om t.ex. svensk kärnkraftsindustri söker sig ut på den internationella marknaden och därmed sprider kärnkraften ytterligare så ökar också risken för att kärnvapnen kommer i händerna på allt flera. Det har hänt många gånger att produktionen av varor som i och för sig varit avsedda för fredligt bruk indirekt kunnat användas för stridsändamål. Detta är i högsta grad fallet med kärnkraften. S. k. fredlig användning av kärnkraft kan starkt medverka till att kärnvapnen får en vidsträckt spridning. Herr talman! Inom den tid som är anslagen till varje talare i denna debatt skall jag också ägna några minuter åt det handelspolitiska avsnittet, som presenterats av handelsministern. Det är ju mycket glädjande, vilket handelsministern påpekade, att handelsbalansen förbättrades kraftigt under år 1978. Förutsättningarna för den svenska exporten hade ju under den senaste tiden av Palmeregeringen försämrats kraftigt. Kostnadsökningarna på svenska varor hade varit ca 40 96, och detta hade orsakat att Sverige mist mycket av de marknadsandelar som vi tidigare haft. Grunden till förbättringen både av Sveriges ekonomi i allmänhet och av handelsbalansen lades av Fälldinregeringen genom de beslut som fattades 1977. Det var framför allt omläggningen av valutapolitiken — devalveringarna i april och augusti 1977 och inte minst utträdet ur valutaormen —- som åstadkom förbättringarna. Också beslutet att hålla kostnadsbelastningen i näringslivet i form av arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter oförändrad var betydelsefullt. Därigenom förbättrades den svenska konkurrenskraften, samtidigt som dämpningen av efterfrågan inom landet skapade incitament för företagen att öka sina exportansträngningar. Riksbankens strama bestämmelser mot alltför stora konsumentköp bidrog likaså. Ett mycket viktigt bidrag till förstärkning av konkurrenskraften gavs också av det ansvarsfulla avtal som träffades på den privata arbetsmarknaden våren 1978 för 1978 och 1979. Näringslivet bereddes kreditmöjligheter, så att företagen egentligen inte har haft några svårigheter i den vägen. I detta sammanhang skulle det vara intressant att veta om socialdemokraterna fortfarande framhärdar i påståendet att devalveringen och utträdet ur valutaormen var en felaktig politik. Att förbättra handelsbalansen var ett av trepartiregeringens främsta strävanden, och det är glädjande att kunna konstatera att ett underskott i utbytet av varor på 4,5 miljarder 1977 förbyttes i ett överskott på 6,5 miljarder 1978. Förbättringen av exporten började redan under sista kvartalet 1977 och fortsatte sedan, så att ökningen under första hälften av 1978 uppgick till inte mindre än 12 26. Av konjunkturinstitutets preliminära rapport om nationalbudgeten 1979 framgår att marknadsandelsvinsterna under andra halvåret 1977 och första halvåret 1978 spelade en avgörande roll för exportökningen. Oavsett vilka meningar vi har om svensk ekonomi så är det nödvändigt att satsa på exporten. Under den socialdemokratiska regeringen upplånade vårt land mellan 20 och 25 miljarder kronor utomlands, och tyvärr har den svenska ekonomin varit sådan att vi har tvingats fortsätta upplåningen. Givetvis är en sådan upplåning inte möjlig att fortsätta med, utan vi måste i stället sträva efter att få balans i den svenska ekonomin. Av de åtgärder som måste vidtagas bör nämnas att det blir nödvändigt att även i fortsättningen föra en stram valutapolitik. Regeringens budgetförslag är underbalanserat med 45 miljarder. De pengar som därigenom strömmar ut till svenska folket kan absolut inte i större utsträckning få användas till konsumtionskrediter. Det är produktionen som bör gynnas och i synnerhet den produktion som är avsedd för export. Samtidigt måste vi bevaka att det svenska kostnadsläget inte blir för högt i förhållande till andra länder. Man måste beakta att pålagor på svensk företagsamhet som snedvrider konkurrensen gentemot andra länder inte får förekomma. En sådan skatt som mervärdeskatten är ju konkurrensneutral, den uttages både på svenska och importerade varor, medan däremot arbetsgivaravgifter o. d., i vilken form de än presenteras, endast drabbar de svenska producenterna. En betydande liberalisering av handeln har förekommit under de senare decennierna. Det är sannolikt att Sverige haft fördelar av denna liberalisering. Med vårt lands avsevärda export är det viktigt att vi verkligen kan få avsättning för våra produkter. Det kan i vissa lägen vara riktigt att genom protektionistiska åtgärder skydda svensk produktion, men det får ske med försiktighet så att vi inte möts av liknande och kanske ändå hårdare åtgärder från våra köpare. Jag vill dock understryka att beredskapssynpunkter måste beaktas även när vi behandlar de svenska handelsfrågorna. I vår handelspolitiska debatt måste vi böja oss för fakta. Mer än två tredjedelar av den svenska handeln sker med EG-länderna. Det har sagts vid många tillfäilen — också i dag av Lars Werner— att den svenska handeln borde inriktas på andra länder, i synnerhet de socialistiska länderna, och att vi skall utvidga vår handel med de länderna. Ja, gärna det, men eftersom handeln med hela östblocket inte representerar mer än 5-6 96 av den svenska handeln, går det inte att helt hastigt utöka den — om det alls går. Det är snart 20 år sedan Sverige deklarerade att handeln med östblocksländerna bör öka. Östblocksländerna har emellertid dåliga möjligheter att hävda sig i världshandeln. Därför är det förklarligt att inte heller Sverige har lyckats öka sin handel nämnvärt åt det hållet. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att säga att den handelspolitik som grundlades under Fälldinregeringen bör fortsätta. Följer vi dessa riktlinjer, bör vårt handelsutbyte med andra länder också i fortsättningen kunna utvecklas i en gynnsam riktning.

Herr talman! Efter att ha hört de senaste anförandena, av Sven Andersson i Stockholm och Torsten Bengtson, vill jag gärna bekräfta att den enighet som jag i morse kunde konstatera föreligger mellan de fyra stora partierna står sig. Det är bara på ett par punkter som jag vill göra några kommentarer. Sven Andersson talade om sambandet mellan fred och social rättvisa, och tidigare i dag talade Olof Palme om att ur nöd och svält uppstår våld. Jag håller gärna med om att det finns ett samband mellan fred och social rättvisa. Vi kan se att i många länder där den sociala rättvisan har trampats under fötterna är också samhällsfreden i fara. Jag kan också, tycker jag, på mycket lång sikt se risker för freden i världen på grund av att somliga länder lever i överflöd, medan andra länder lever i nöd. Det innefattar otvivelaktigt risker på lång sikt. Men jag tror att det vore alltför optimistiskt att våga hävda att bara därför att levnadsstandarden stiger, bara därför att större resurser är tillgängliga i något land, skulle risken för våld där vara mindre. Tvärtom är det väl så, att vi i vårt sekel har sett hur även mycket rika stater har blivit mycket krigiska stater. Fastän jag således är helt och hållet överens med både Sven Andersson och Olof Palme om vad de sade om behovet av social rättvisa för åstadkommande av fred mellan stater, tror jag inte att vi får vara alltför optimistiska och tro att en bättre social rättvisa nödvändigtvis garanterar freden i världen. För det behövs det nämligen många fler åtgärder. Jag är också övertygad om att de har samma uppfattning som jag. Låt mig sedan till Torsten Bengtsons kommentar, framför allt om kärnkraftsanvändningen, säga att vi vid den fredliga användningen av kärnkraft givetvis också uppmärksammar dess eventuella samband med kärnvapen. För att förhindra att den fredliga användningen av kärnkraft skall leda till förvärv av kärnvapen har Sverige anslutit sig till icke-spridningsavtalet, och vi vill med alla medel främja också andra parters anslutning till detta. Inom ramen för avtalet etableras under internationella atomenergiorganet kontroller av olika transaktioner och användning av kärnkraft. Det är således ett viktigt avtal. Vi har även andra internationella överenskommelser, som alla syftar till att förhindra att en fredlig användning av kärnkraft skulle kunna leda till förvärv av kärnvapen. Sverige tillämpar dem i sitt internationella uppträdande. Jag förde i deklarationen också in ett nytt element, som jag tror är viktigt, nämligen att det inte räcker att förhindra att det fredliga utnyttjandet av kärnkraft leder till kärnvapenförvärv utan att vi också behöver ha gemensamma internationella normer för att förhindra att användningen av fredlig kärnkraft leder till risker för säkerhet och hälsa. Vi behöver säkerhetsnormer för hanteringen av kärnkraftsverk och inte minst för hanteringen av avfallet. Regeringen har tagit upp den frågan på internationell nivå, och vi kommer att fortsätta att driva den. Det räcker ju inte med att bara Sverige förvarar sitt avfall på ett betryggande sätt, utan vi vill naturligtvis att även andra länder som har kärnkraft — Östtyskland, Österrike eller vilka länder det än må vara — gör det. En sista kommentar till Torsten Bengtsons anförande. Han sade att folkpartiregeringen fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället. Jag tror att det är en total missuppfattning. Den energiproposition som läggs fram innebär precis tvärtom att vi sätter stopp för marschen in i kärnkraftssamhället vid tolv reaktorer. Det är den väsentliga innebörden av propositionen, och det innebär alltså inte någon fortsatt marsch.

Herr talman! Jag uppskattar givetvis regeringens strävan att få internationella normer i fråga om säkerheten. Det är bara det att jag är mycket pessimistisk inför möjligheterna att över huvud taget uppnå sådana resultat att det kan upprättas några normer. Det står i regeringsdeklarationen: ”Opinionen i Sverige och flera andra länder har med rätta krävt garantier för att avfallslagring, utsläpp, fysiskt skydd av klyvbart material m.m. skall vara sådant att full trygghet mot skador finns både nu och i framtiden.” Detta är högaktuellt i dag. Hur är det med avfallslagringen? Vi har nyligen fått veta att amerikanska forskare anser att den frågan inte är löst. Hur är det med utsläppen? Företrädare för Sveriges fiskare har gjort uppvaktningar och sagt att kärnkraftverken förstör för dem. I fråga om det fysiska skyddet mot klyvbart material har vi fått veta att fem kärnkraftverk på den amerikanska västkusten måste stängas därför att de inte är säkra. Vi får rapport efter rapport av det slaget, men ändå skall vi här i Sverige gå vidare. Det är bra om folkpartiet stoppar vid tolv aggregat. Folkpartiet stoppade vid elva så sent som i november 1978 men är nu i mars berett att acceptera tolv. Det är klart att detta gör att man blir undrande, men jag noterar med tacksamhet utrikesministerns deklaration och avvaktar med spänning framtiden och hoppas att man nu verkligen stoppar vid tolv. Icke-spridningsavtalet är naturligtvis en god sak, om det nu står sig i en kritisk situation — detta kan ingen nu avgöra. När det gäller andra avtal har två stora länder, Kina och Frankrike, inte accepterat avtalet om testförbud. Därför blir osäkerheten stor. Det kan också tänkas att fler länder kan få atomvapen genom att den fredliga användningen av kärnkraft sprids mer och mer. Det kan även gälla länder som inte respekterar internationella överenskommelser på samma sätt som de nuvarande kärnvapenländerna gör. Min oro har därför tyvärr inte stillats av vad utrikesministern sade.

Herr talman! Efter den handelspolitiska deklaration som handelsministern avgivit är det rimligt att debatten åtminstone i en vända handlar om sådana frågor, och jag tänkte ta upp just några handelspolitiska problem. Den ekonomiska välfärden skulle vara mycket mindre om det under efterkrigstiden inte kunnat ske en långtgående frigörelse av världshandeln. Detta bör understrykas eftersom det numera i debatten ibland visas bristande förståelse för den stora betydelse som en fri handel har. Utrikeshandeln tillåter varje land att tillverka sådana varor som man är bäst på att göra och sedan importera sådant som det är dyrt att tillverka själv. Denna arbetsfördelning ger stora vinster. Utrikeshandeln gör det också möjligt att sänka kostnaderna genom långa tillverkningsserier. En fördel därutöver är att hård konkurrens mellan företagen på världsmarknaden ökar effektiviteten och ger konsumenterna mer för pengarna. Priserna blir lägre. Konkurrensen driver också på det sökande efter förbättringar av metoder och produkter som tillsammans utgör ekonomisk tillväxt. De här fördelarna är särskilt påtagliga för små, högt industrialiserade länder som Sverige. För dem är möjligheter till specialisering och till långa serier viktigare än för de stora länderna med omfattande hemmamarknader. För små länder tillkommer också fördelar genom de fasta regler inom världshandeln som kunnat framförhandlas under efterkrigstiden. Stora länder skulle genom sin tyngd kunna buffla sig fram utan sådana regler, men för de små länderna skulle osäkerheten om vad en handelspartner tar sig till skapa en otrygghet som skulle försvåra risktagande och nyinvesteringar. Att respekten för de här reglerna vidmakthålls är viktigt för Sverige, särskilt i ett läge där vi behöver ha ett exportöverskott. Och det behöver vi för att kunna betala andra utgifter, t.ex. turism i utlandet. I en värld där fri handel inte tillåts råda sneglar länderna på hur handeln med var och en av deras handelspartners balanserar, och det blir svårare att få till stånd ett behövligt handelsöverskott. Av dessa skäl har vi ett intresse av att försöka vidareutveckla den fria handeln och själva iaktta de regler den bygger på. Av samma skäl måste vi också med oro iaktta de tendenser som nu finns i världsekonomin att på olika sätt begränsa den fria handeln. Under flera år har ansträngningar pågått i den internationella handelsorganisationen GATT att motverka protektionism och i stället ta ytterligare steg i riktning mot en frigörelse av handeln. Stora rubriker i dagspressen har inte de här förhandlingarna skapat, men de är viktiga och det är förträffligt att de nu synes gå i lås. Väsentliga tullsänkningar bör därmed kunna uppnås. Eftersom tullarna redan tidigare steg för steg har sänkts, har siktet i de här förhandlingarna inställts också på att försöka disciplinera och begränsa den långa raden av andra handelshinder än tullar och kvoter, dvs. de s.k. icketariffära, men lika skadliga, handelshindren. Ett exempel på sådana handelshinder är industrisubventioner. Att begränsa de icke-tariffära handelshindren har tett sig som än mera betydelsefullt då de blivit mera framträdande, inte bara relativt, utan också absolut. Just dessa metoder har tillgripits när andra länder , under senare år försökt begränsa konkurrensen utifrån. Man har tillgripit sådana icke-tariffära handelshinder eftersom det för dem inte funnits lika fasta begränsningsregler som för tullar och kvoter. Sådana regler har saknats delvis därför att dessa handelshinder tidigare inte har varit så framträdande, men framför allt därför att regler är svåra att formulera och svåra att övervaka. Just detta innebär att det kan bli svårt att förhindra en nyprotektionism i den här formen när frestelserna är stora för olika länder att i beträngda lägen söka kortsiktiga lösningar, även om dessa lösningar mycket snabbt skadar inte bara andra länder utan även det egna landet. För att förhindra att den fria handel som är grunden för efterkrigstidens välståndsutveckling inte urholkas på denna smygväg, är det angeläget att se till att förhandlingsrundan i GATT också i dessa avseenden avsätter praktiska resultat. Annars riskerar den att till en del bli en pappersprodukt som utlöser besvikelse och skada. Herr talman! Parallellt med att vi bidrar till att stärka GATT-samarbetet bör vi slå vakt om och vidareutveckla det ekonomiska samarbetet inom Västeuropa. Med EFTA och EG-länderna har vi — som vi påminns om i debatten — två tredjedelar av vår utrikeshandel. Att se till att åtminstone de europeiska handelsförbindelserna inte skadas av några protektionistiska tendenser är en i dagens läge betydelsefull, om än defensiv, uppgift. Att gå därutöver och förbättra förutsättningarna för denna handel är ett viktigt led i en offensiv ekonomisk politik. Under trepartiregeringens tid inleddes medvetna ansträngningar att förbättra förbindelserna med EG. Det är glädjande att se att dessa ansträngningar krönts med framgång även i en tid då det protektionistiska trycket varit starkt. Det finns flera anledningar till att man mitt uppe i försöken att ytterligare frigöra handeln kan se så många ansatser till att röra sig åt det andra hållet och införa olika typer av handelshinder. Ett skäl är de struktursvårigheter som gjort sig gällande i många industriländer. Dessa strukturkriser har sitt ursprung i att omställningar är nödvändiga i en dynamisk världsekonomi. Alla vill ha frukterna av en dynamisk utveckling, eftersom endast en sådan dynamik kan ge ekonomiska förbättringar. Man vill dock numera ogärna acceptera de påfrestningar som tillväxten oundvikligen är förknippad med i form av krav på omställningar. Men att inte godta omställningar är att inrikta sig på stillastående, stagnation. När ekonomisk tillväxt likväl äger rum i andra länder ställs man inte desto mindre inför krav på omställningar. Nya konkurrenter gör sig gällande och hotar både de egna exportnäringarna och hemmamarknadsindustrierna. Försöker man likväl undvika anpassningar blir det inte längre fråga om stagnation utan om tillbakagång. Ett växande antal tidigare lönsamma näringar övergår till att bli krisbranscher, belastningar på folkhushållet. De snabbast växande länderna är f. n. en grupp u-länder som är i färd med en kraftfull industrialisering. På flera sektorer erbjuder dessa nya industriländer en skarp konkurrens gentemot de redan etablerade industriländerna. De struktursvårigheter som blivit följden har gett upphov till många handelshindrande skyddsåtgärder och krav på ännu fler. Men de protektionistiska argument som används för att motivera dessa ingrepp är svaga. Det sägs att vi inte kan klara konkurrensen med så utpräglade ”låglöneländer”. Men Sverige har i själva verket ett stort exportöverskott gentemot dessa länder. Detta exportöverskott har t.o.m. vuxit under senare år. Det går således att konkurrera framgångsrikt t.o.m. på de här ländernas egna hemmamarknader. Att vi har ett exportöverskott innebär också att vi snarare har tjänat än förlorat arbetstillfällen genom handel med dessa länder. Det förhållandet att vi kan köpa billiga produkter från dessa lågprisländer, som de ibland kallas, borde självfallet även det ses som en fördel. Jag vill så starkt understryka dessa förhållanden, eftersom det fenomen som de nya industriländerna utgör kommer att få en ökad betydelse på världsmarknaden och eftersom det är så viktigt att förstå innebörden i vad som händer. En ny konkurrent är en ny kund. Det är en ny kund därför att de exportinkomster den nya konkurrenten förtjänar används till import. Men den nya konkurrenten blir en ny kund för Sverige under den viktiga förutsättningen att vi lyckas i omställningen i vår egen ekonomi och tillverkar varor som efterfrågas på dessa nya, snabbt växande marknader. Det är därför viktigt för oss att driva en näringspolitik och en ekonomisk politik som inte inriktas på att så att säga konservera den bestående industristrukturen. En sådan politik är dömd att misslyckas. Den räddar inga jobb. Det är därför som vi moderater vill ha en skattepolitik som gör det lönande att arbeta och utveckla företag och satsa på framtiden. Vi vill ha en utbildning av hög kvalitet, som måste vara grunden för den forskning och produktutveckling som är en förutsättning för en konkurrenskraftig tillverkning. Vi vill slå vakt om den drivkraft som marknadshushållning och enskilt initiativ kan ge. En ekonomisk politik med denna inriktning kan göra det möjligt för Sverige att ta till vara de chanser som finns och inte bli ett stagnerande land med struktursvårigheter och svårigheter att konkurrera och därmed med svårigheter att utnyttja de fördelar som världshandeln ger. Detta är också slutsatser som har dragits i ett antal näringspolitiska rapporter under senare tid. Från socialdemokratiskt håll har ibland riktats skarp kritik mot den konkurrens de nya industriländerna utvecklar. Jag antar att en del av denna kritik är ideologiskt betingad. De u-länder som har haft framgång i sina utvecklingsansträngningar har litat till de drivkrafter som marknadsekonomi och enskild företagsamhet kan ge och som visat sig vara förutsättningar för att utnyttja de fördelar som en intensiv utrikeshandel erbjuder. Däremot har de u-länder som mera litat till en socialistisk planhushållning och vänt sig bort från exportmarknaderna haft föga framgång. Även om man förvisso med våra mått mätt kan kritisera mycket i de nya industriländernas ekonomi har dock levnadsstandarden för de stora massorna i dessa länder snabbt förbättrats, medan de centralplanerade u-länderna mera kännetecknats av fortsatt massfattigdom. Socialdemokraterna har ofta framfört den synpunkten att löneförhållanden och arbetsmiljöer i de nya industriländerna är sådana att man borde ha rätt att protestera genom att tillgripa handelshinder. Man har krävt att en sådan rätt skall ges i en s.k. socialklausul. Regeringsdeklarationen innehåller en del synpunkter på de här problemen som jag i princip kan godta. Jag vill dock understryka att vill man ta till handelshinder för att man tror att man därmed förbättrar arbetsvillkoren, då bjuder logiken att man tillgriper sådana hinder gentemot alla importvaror som tillverkas på ett så att säga osocialt sätt och inte bara gentemot sådan import som konkurrerar just med vår produktion. är säkert arbetsvillkoren dåliga ur många synvinklar i ett antal länder som vi importerar kaffe ifrån. Skulle det verkligen vara möjligt att förbättra dessa villkor genom handelshinder borde socialklausulens förespråkare kräva importrestriktioner också på kaffe. Men några sådana har man inte hört talas om. Det kan tyda på att motivet för socialklausulen ibland är förtäckt protektionism och egoism och mindre ädelt än som först kan tyckas när det presenteras. I själva verket kan handelshinder göra det svårare att åstadkomma den utveckling som i sin tur är en förutsättning för att kunna förbättra arbetsvillkoren. I regeringsdeklarationen reses rent allmänt frågan, om handelspolitiken skall utformas mot bakgrund av moraliska värderingar av våra olika handelspartners. Jag delar den slutsats som redovisas, nämligen att vårt inflytande, så långt det räcker, måste utövas i FN och andra organ som sysslar med dessa frågor. I handelspolitiken skulle man snabbt råka i utrikespolitiskt farliga och moraliskt dubbelbottnade avvägningar om man försökte sig på att gå utöver eventuella FN-beslut om sanktioner och gradera våra handelspartners efter moralisk halt. Men regeringen anser att Sydafrika utgör ett särfall och att vi här bör införa ett förbud mot investeringar. Vi skall inte blunda för att även ett sådant beslut, som är tänkt att verka mot en ohygglig rasdiskriminering och därför kan tyckas självklart, innebär en del vanskligheter. Sydafrika är unikt i sin rasdiskriminering. Men andra länder är unika i andra avseenden när det gäller övergrepp på mänskliga rättigheter. Sovjetunionen t.ex. förtrycker tre tidigare självständiga stater, de baltiska folken. Anser då regeringen att vi bör tillgripa ekonomiska sanktioner gentemot Sovjet? Nej, i stället driver man den omvända linjen, som jag också ställer mig bakom, nämligen att vi skall ha intensiva ekonomiska förbindelser med Sovjet, bl.a. för att den vägen försöka vidga även mänskliga kontakter och underlätta förbättringar. Metallarbetarnas internationella federation har nått ungefär den slutsatsen när det gäller Sydafrika. Efter att ha haft en kommission på plats har man funnit att de utländska företagen där utgör den bästa kanalen för att, inte minst genom facklig verksamhet, förbättra arbetsvillkoren. Den avgörande frågan, om man vill påverka, blir ju till sist hur man påverkar — gör man det genom att vara på plats eller genom att dra sig tillbaka? Man kan förvisso komma till olika slutsatser, men saken är alls inte så självklar som regeringen gör gällande. Jag noterade att utrikesministern tidigare i debatten sade att frågan om det skall kunna åstadkommas förändringar i Sydafrika framför allt blir en fråga om det tryck som skapas inifrån. Där är frågan om vi från svensk sida kan bidra eller inte. Det är ett förbud mot nyinvesteringar regeringen vill införa och inte ett förbud för de företag som är på plats att fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning. Men om man nu vill grunda sitt beslut på moral, varför förbjuder man inte svenska företag att alls vara kvar? Nej, det vill man inte göra därför att det skulle i ännu högre grad än ett nyinvesteringsförbud skada egna svenska ekonomiska intressen. Det innebär att den goda moralen kan säljas för en grynvälling: man gör en halvmesyr som blir dubbelmoral. Vi skall också vara medvetna om att de demokratiska partierna i riksdagen under en följd av år sagt nej till ensidiga svenska bojkottåtgärder gentemot Sydafrika. En anledning till detta är utrikespolitiska hänsyn. Vi gör det svårare att motstå påtryckningar på Sverige från andra länder—grupper—t.ex. de oljerika arabstaternas krav att andra länder skall delta i sanktioner gentemot Israel — om vi inte längre kan hänvisa till att vi inte vidtar bojkottåtgärder utanför FN:s ram. Herr talman! Det är stora utmaningar som vi står inför i våra ekonomiska förbindelser. U-landsvärlden, de nya industriländerna, de nya rikedomar och den makt som ackumuleras i oljeländerna — allt detta är exempel på utmaningar som vi står inför. Det är betydelsefullt att vi lyckas i vår egen ekonomiska politik och ser till att vi kan anpassa oss till dessa förändringar och inte hamnar i en grupp av stagnerande industriländer utan i stället fortsätter vår dynamiska expansion.

Herr talman! Jag vill först ta upp en fråga som tidigare i debatten förevar mellan handelsministern och Lars Werner. Den gäller handelsministerns påstående om Sovjets sockeravtal med Cuba. Hadar Cars påstod att Sovjet köper kubanskt socker billigt och säljer det dyrt samt på det sättet utnyttjar Cubas beroende av Sovjet. Jag antar att handelsministern därmed avser det långsiktiga sockeravtalet, som slöts mellan Sovjet och Cuba 1974. Priset bestämdes till 65 cent per kilo. Världsmarknadspriset låg då något högre. I dag, fem år senare, när världsmarknadspriset på socker har dumpats till 13 cent per kilo, köper Sovjet fortfarande kubanskt socker för 65 cent per kilo. Det, Hadar Cars, är den långsiktiga råvaruavtalspolitik som tredje världens länder har efterlyst. Det är alltså solidaritet i sin mest praktiska tillämpning, men det talade inte Hadar Cars om. Herr talman! De militära utgifterna i världen fortsätter att öka. Enligt SIPRI:s bedömningar uppgår de f. n. till omkring 400 miljarder dollar per år. Det är en ofattbart stor summa, och många jämförelser har gjorts för att vi skall kunna fatta vidden av vad det verkligen rör sig om. Jag avser inte att på nytt stapla upp de sifferuppgifter som visar de stora och snabbt växande skillnaderna mellan å ena sidan sociala utgifter, utgifter för hälsovård, utbildning och kultur och å andra sidan utgifter för rustningar. Det står ju klart för oss alla — eller borde åtminstone göra det — att resurser i världshushållet som går till rustningar måste tas från andra områden. Det påpekas ofta att militärutgifterna i tredje världen ökar snabbare än i industriländerna och att dess andel av världens samlade rustningskostnader därmed blir större och större. Det är sant, men vad annat kan vi vänta oss. Efter hand som dessa stater frigör sig från kolonialt förtryck och andra beroenden, kan de inte göra annat än att försöka skaffa sig den bräckliga försäkring som ett nationellt, militärt försvar utgör. Vi är ju själva måna om vår självständighet och anser oss ha råd att upprätthålla ett mycket dyrbart försvar. Vi bör därför inte sätta oss på några höga hästar när det gäller utvecklingsländernas militärutgifter. Allt tal om att dessa minsann borde skaffa mat, skolor och läkarvård åt sin befolkning, innan de skaffar vapen och bygger upp arméer, är konstlad indignation så länge vi i den rika världen inte företar oss något mera konstruktivt än att hålla i gång våra egna rustningar. Ännu är proportionerna, fortfarande enligt SIPRI, sådana att tredje världen svarar för 15 96 av rustningskostnaderna, medan industriländerna svarar för 75 96. Kina är då borträknat. Dessutom är fördelningen av tredje världens militärutgifter mycket ojämn med Västasien i den absoluta toppen och där Israel och arabstaterna svarar för en tredjedel av dessa 15 96. Nej, herr talman, de verkliga syndarna på rustningarnas marknad är de välutvecklade industriländerna med de västliga, kapitalistiska staterna i täten. Här spelar rustningsindustrin en avgörande roll. Marknaden för krigsmateriel är idealisk för en kapitalistisk produktion. Den garanterar snabb förslitning och hög omsättning både i fred och, framför allt, i krig. Det finns därför ett stort intresse hos tillverkarna av krigsmateriel i de västliga marknadsekonomierna att genom forskning ta fram nya produkter, som kan presenteras statsledningarna som nödvändiga för den nationella säkerheten. De är så gott som alltid framgångsrika i sina ansträngningar. Det har också gällt och gäller fortfarande krigsmaterielindustrin i Sverige. Den utan all konkurrens ledande staten i rustningskarusellen är emellertid USA. Det är ett förhållande som har gällt under hela efterkrigstiden. När andra världskriget slutade 1945, hade USA mer än 70 96 av världens industripotential samt full tillverkningskapacitet för vanliga atombomber och var på väg att starta tillverkning av vätebomber i industriell skala. Aldrig i världshistorien har en statsbildning eller grupp av stater haft en sådan överlägsenhet av industrikapacitet, tekniskt kunnande och forskningsoch råvaruresurser. Världen i övrigt hade inte mycket att sätta emot. Tidigare industrialiserade och ledande centra, såsom Västeuropa och Japan, tillhörde förlorarna militärt, politiskt och ekonomiskt, oavsett vilken sida de hade tillhört under kriget. Sovjet och Östeuropa i Övrigt, som just hade startat sin industrialisering under 1930-talet, var förhärjade och hade lidit fruktansvärda förluster både materiellt och i form av människoliv. Det var således ett drömläge för USA och det läget har USA velat behålla. Varje minskning av försprånget har uppfattats som ett hot och utlöst konstruktion och tillverkning av nya, alltmer tekniskt fulländade och dyrbara vapen och vapensystem. Fortfarande har USA en topplacering när det gäller militärutgifter på ca 77 miljarder dollar per år jämfört med Sovjets ca 61 miljarder dollar. Skillnaden blir än mer markant, om vi jämför Atlantpakten, ca 124 miljarder dollar, med Warszawapakten, ca 72 miljarder dollar. Om vi till detta lägger alla andra paktsystem och militärallianser som USA har upprättat runt världen under efterkrigstiden, ökar gapet än mer, och det framstår klart vem som verkligen har drivit och driver upp militärkostnaderna i världen. Alla dessa senast nämnda siffror är hämtade från SIPRI:s statistik och gäller läget 1977. Herr talman! Utvecklingen på atomvapenområdet har gått mot allt större variation både när det gäller storlekar och när det gäller teknisk utformning. Samtidigt har det skett en kvalitativ utveckling — om vi nu skall använda ett sådant begrepp i det här sammanhanget — av vad vi kallar konventionella vapen. Taktiska atomvapen, som kan användas direkt i strid, har funnits länge i form av större eller mindre granater och bomber, möjliga att avfyra och fälla från vanliga artilleripjäser och flygplan. Variation har också åstadkommits när det gäller verkan, så att det finns laddningar med stor strålverkan och liten sprängkraft, de som kallas neutronbomber. Men även motsatsen, laddningar med stor sprängverkan och liten strålningseffekt, har konstruerats. På den konventionella sidan har laddningar med tryckvågseffekter, som är många gånger större än av motsvarande mängd vanlig trotyl, konstruerats. Dessa s.k. FAE-vapen utvecklas nu mot allt större detonationseffekter och närmar sig de taktiska atomvapnen när det gäller verkån och användningsområde. Hela denna utveckling innebär att gränserna mellan atomvapen och konventionella vapen suddas ut och kan, särskilt i militära kretsar, minska respekten för atomvapen och sänka tröskeln för motstånd mot sådana vapen. Detta är en allvarlig utveckling, som inte kan stoppas genom t.ex. SALT förhandlingarna, hur framgångsrika de än kan komma att bli. Det är därför positivt att den svenska regeringen har tagit initiativ för att få till stånd förhandlingar om denna grupp av kärnvapen och att den även arbetar aktivt för att den nya nedrustningskommittén skall nå goda resultat. När vi talar om utvecklingen på vapenområdet, kan vi inte utelämna vapenbärarna. Här har skett en om möjligt ännu snabbare utveckling och förändring mot större effektivitet och precision än på själva vapenområdet. Interkontinentala robotar, antingen de är markbaserade och rörliga eller avsedda att avskjutas från undervattensbåtar, har fått en ökad träffsäkerhet som är förfärande. Träffsäkerhetens felmarginal är nu nere i några tiotal meter vid en bana från kontinent till kontinent, en bana som har sin högsta höjd långt uppe i atmosfären. Robotarna kan också förses med multipla stridsspetsar, vilket innebär att de kan bära två eller flera laddningar, vilka kan inriktas och styras mot skilda mål oberoende av varandra. Även på detta område, de strategiska atomvapenbärande robotarnas område, leder USA stort framför sin närmaste konkurrent, Sovjetunionen. Enligt SIPRI hade USA 1977 knappt 12 000 stridsspetsar burna av bombplan och robotar mot Sovjetunionens drygt 4 000. Frågan om vem som hotar vem, eller vem som besitter den största potentialen för ”overkill” , verkar naturlig i sammanhanget. Även när det gäller de s.k. kryssningsrobotarna, som kan avfyras från marken mot markmål, från marken mot luftmål och från luften mot markmål, torde USA ha ett försprång i fråga om ledningssystem och annan teknik. Kryssningsrobotarna kan förses med atomvapenspetsar eller konventionella stridsspetsar av den förutnämnda FAE-typen. Kryssningsrobotarna är möjliga att utnyttja för strategiska kärnvapensystem i mindre länder. De flesta industriländerna och kanske några länder i tredje världen har teknisk kapacitet för att framställa dem. De är en direkt utveckling av de tyska V1-bomberna från andra världskriget. Eftersom de inte bara är militärt effektiva utan också relativt billiga att framställa, blir de speciellt attraktiva i tider när kostnaderna för att hålla de militära ambitionerna uppe stiger snabbt. Kryssnings”obotarnas främsta egenskaper är att de kan gömmas och att de kan avfyras från praktiskt taget varje vapenbärare. De kan avfyras från ett flygplan i luften, från en ubåt, ett fartygsdäck eller ett lastbilsflak. Det finns således all anledning att uppmärksamma denna och annan utveckling på vapenbärarområdet, och det är tillfredsställande att Sverige här spelar en pådrivande roll. Herr talman! Användningen av atomvapen och spridningen av dem kan inte skiljas från användningen av atomkraft och dess spridning över världen. Alltför länge har den tesen drivits av atomkraftens förespråkare att den ”fredliga atomen” varit något helt skilt från de destruktiva krafter som atomvapnen representerar. Den boskillnaden går inte längre att upprätthålla. Atomkraft och atomvapen hör ihop, och det demonstreras inte minst av den politik som tillkännagetts i USA av president Carter och som innebär skärpta bestämmelser för handhavande och handel med reaktorbränsle, upparbetning och återvinning av plutonium. Också här hemma tvingas allt fler att erkänna att det lättvindiga avfärdandet av detta samband inte längre är möjligt. Det är därför förvånande och ger anledning till skarp kritik av den svenska regeringen att den, trots detta, fortfarande bedriver en aktiv handelspolitik för att placera svenska reaktorer från Asea-Atom på världsmarknaden. Tidigare har försäljning till Iran och Turkiet varit aktuell, och nu senast har utrikesministerns och handelsministerns resa till Mexico på nytt ställt frågan om svensk atomkraftexport på dagordningen. Det är ett både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt hasardspel som härigenom sätts i gång av utrikesminister Blix och handelsminister Cars. Det är inte förenligt med den utrikespolitik och det arbete för nedrustning som tidigare har gett Sverige ett gott rykte i världen. Den nuvarande regeringen hänvisar i detta sammanhang, liksom tidigare regeringar gjort, till icke-spridningsavtalet och att försäljning inte kommer i fråga till länder som inte ratificerat detta avtal. Samtidigt vet alla något så när initierade hur svagt icke-spridningsavtalet är när det gäller att förhindra spridning. De riktlinjer som utarbetats av atomenergiexportörerna i den s.k. Londonklubben visar klart hur ofullständigt detta avtal är och hur litet det betyder när kommersiella intressen kommer med i sammanhanget. Det är dubbelmoral av den svenska regeringen och den svenske utrikesministern att tala i högstämda ordalag om sina ansträngningar på nedrustningsområdet, samtidigt som den svenske handelsministern gör allt vad han förmår för att placera svenska atomreaktorer på den internationella marknaden till priset av långtgående exportkreditgarantier och ökad atomvapenspridning. En sådan politik bidrar inte till att öka Sveriges internationella anseende. Herr talman! Atomvapnet är ingen papperstiger. Varje stat som försöker förringa dess verkningar och intala sina medborgare att det går att bemästra och att skydda sig mot det far med osanning. Vi har den senaste månaden fått bevittna hur en atomvapenmakt på ett ytterst oansvarigt sätt startat ett anfaliskrig mot en av sina grannar. Med tanke på de risker som finns för att ett sådant konventionellt krig kan övergå i ett atomvapenkrig och att vapenutvecklingen ständigt har ökat den risken, är Kinas öppna attack mot Vietnam en aggression som skarpt måste fördömas. Ingen stat, stor eller liten, har rätt att nonchalera den fara för mänskligheten som ett atomkrig innebär. Det finns inget skydd och inga säkra områden vare sig under eller ovan jord den dag ett sådant krig blir verklighet. Det bör vi ha i minnet när vi diskuterar både egna och andras rustningar.

Herr talman! Det saknas inte ämnen som är angelägna att ta upp i denna utrikespolitiska debatt. Av debatten har framgått att världen är full av motsättningar och konflikter som på ett eller annat sätt angår också oss. Ansträngningar för att lösa konflikterna genom förhandlingar misslyckas alltför ofta. Man söker uppgörelser med vapenmakt mellan länder och inom länder. Det ankommer på Sverige att ständigt pröva hur vi kan medverka genom vår politik för att motverka en utveckling som leder till ökat våld, en utveckling som i det långa loppet inte lämnar oss opåverkade. Ett led i vårt lands ansträngningar att medverka till en fredlig utveckling ser vi i våra biståndsinsatser. I samarbetet med åtskilliga länder i fattigvärlden kan det dock inte undvikas att vi desslikes kommer i kontakt med både latenta och öppna konflikter. Det är inte min avsikt att i det här sammanhanget ta upp en diskussion om hur vi i det ena eller det andra biståndsfallet skall förhålla oss, men jag vill påstå att en lösning av vårt dilemma genom att avbryta ett samarbete sällan är en god lösning. Den utrikespolitiska debatten ger partiernas representanter möjlighet att ta upp frågor som man särskilt intresserar sig för och vill ta fram. Jag har valt att i mitt inlägg ta upp situationen i södra Afrika. Det är för världsfreden en av de farligaste krishärdarna. Trots ansträngningar från många håll synes förhandlingslösningar bli allt mindre troliga. Blodsutgjutelsen är redan stor, och man måste frukta att det kommer att bli än värre. Sverige har nära förbindelser både med flera av länderna och med de viktigaste befrielserörelserna i södra Afrika. Detta förhållande levandegör för oss denna avlägsna del av världen. Jag har aldrig förstått att vi skulle kunna undvika problemen, t.ex. i södra Afrika, och koncentrera vår uppmärksamhet på närområdet Norden-Europa. De internationella sammanhangen, som vi är beroende av, är mer sammansatta än så. Vi socialdemokrater beklagar inte att vi kommit att arbeta i södra Afrika och förvisso dragit på oss en del bekymmer. Det är ju den konfliktfyllda situationen med politiskt förtryck, exploatering av människor samt kvardröjande orättvisor och fattigdom i denna region som varit skälet till att vi engagerat oss och velat vara aktiva. Vårt land har i Förenta nationerna energiskt medverkat för att bekämpa de orättfärdiga förhållandena i södra Afrika. Det som präglar förhållandena där mer än något annat är apartheid, det grymma rasåtskillnadssystem som utövas i Sydafrika och Namibia och som har stort inflytande även i Rhodesia. Majoriteten av folken i dessa länder, de färgade, saknar inflytande, deras rörelsefrihet är starkt begränsad, arbetsvillkoren är usla, familjerna splittras metodiskt, och regimen bygger upp motsättningar mellan olika grupper av svarta. Man härskar genom att splittra. Då någon form av motstånd kommer till stånd bland människorna slås det obarmhärtigt ned. Fredliga demonstranter dödas — inte sällan gäller det barn och skolungdomar — och godtyckliga arresteringar äger rum. Vi har hört och läst mycket om Soweto, symbolen för det onda liv som massorna i Sydafrika tvingas leva. Då jag helt nyligen fick tillfälle att se Soweto överensstämde anblicken ganska väl med min föreställning: oändliga rader av trista hus, jättestrålkastare som avslöjade vad som hände inom området, ett gatusystem gjort för kontroller och polisutryckningar. Det inre trycket, de sociala problemen, misären, människornas alla överlevnadspro blem hörde vi bara talas om. Kontrasten till de vitas stad i grannskapet var enorm. Där möter den besökande en ren och snygg stad med utmärkt service för den vite, med väl fyllda butiker med ett rikt utbud av lyxartiklar — som helhet en bild av stort välstånd. Många har i dag talat om de särskilda åtgärder som är att vänta från regeringens sida och från riksdagens för att påverka förhållandena och för att få en ändring till stånd i Sydafrika. Jag tänker på åtgärder för att få de svenska företagen att begränsa sin verksamhet där. Jag skall inte närmare gå in på det nu. Jag hälsar med tillfredsställelse att riksdagen får tillfälle att fullfölja ett initiativ, som kan minska orättvisorna härnere. Herr talman! En fortsatt press på Sydafrika har också till syfte att Sydafrikas illegala närvaro i och förtryck av Namibia bringas att upphöra. Nu framstår det som föga troligt att ett val i Namibia under FN:s beskydd kan komma till stånd inom den tid och på det sätt som man tänkt sig. I stället för att fullfölja FN-planen med en ordnad övergång till majoritetsstyre valde Sydafrika att framtvinga decembervalet. Sydafrikas agerande har uppenbarligen till syfte att i Namibia upprätta ett för sina syften lämpat marionettstyre och att så splittring bland det namibiska folket. Tillvägagångssättet har varit en utmaning mot SWAPO i dess kamp att ge Namibias folk självbestämmande i ett oberoende och fritt land. Sverige har stött SWAPO humanitärt under många år och var berett att bistå den regering som skulle träda till i Namibia efter fria och rättvisa val. Vi har hela tiden sökt understödja en fredlig lösning av Namibiafrågan. Vi förstår dock att folket i Namibia vid det här laget inte ser något annat alternativ än den väpnade kampen för sin frigörelse. Det krav som nu reses i Sydafrika inför ett eventuellt val, nämligen att FN skall övervaka SWAPO-styrkor inte i Namibia utan i Angola och Zambia, leder självfallet till en ny konflikt med dessa båda länder. Lika litet som när det gäller Namibia synes ett majoritetsstyre kunna komma till stånd i ett fritt Zimbabwe som resultat av förhandlingar och fria val. Människornas otålighet och krav på förändringar medger inte ytterligare tidsutdräkt. Befrielserörelserna inom Patriotiska fronten vinner terräng även om det sker med väldiga uppoffringar. Frigörelsen fortskrider till priset av ett stort lidande hos folket. Alla drabbas, inte minst kvinnor och barn som tvingas att fly från sina hem och från sina länder. Frontstaterna Angola, Mogambique, Botswana och Zambia har fått ta emot allt större flyktingströmmar, och dessa länder får bära det primära ansvaret för flyktingskarornas nödtorftiga bärgning. Vid en SIDA-resa för drygt en månad sedan kunde jag själv iaktta de väldiga problem som förorsakats dessa länder som skall tjäna som basområde och som flyktingskydd. Det är en tung börda som läggs på dessa fattiga länder som så väl behöver använda de tillgängliga resurserna för egen del. Världssamhället lämnar dem alltför övergivna att ta påfrestningar. Solidariteten från de rika länderna är klen. Flyktingkommissariens resurser räcker på intet sätt till för att täcka de ständigt växande behoven. Ett läger för kvinnor och barn utanför Lusaka hade en ytterst bristfällig utrustning. Det fanns inte ens en madrass på golvet att sova på. Nyförlösta kvinnor och små barn trängdes i stora salar utan spår av bekvämligheter, med bokstavligen endast tak över huvudet. Lägerinvånarnas antal, då 8 000, växte för varje dag. Försörjningen med mat vållade bekymmer. Värdlandet Zambia förutsåg en påtaglig bristsituation. I små notiser i svenska tidningar kan vi läsa att lägren attackeras från luften av Rhodesia. Det sägs eller underförstås att det gäller läger för gerillan. Men så är det inte. Bevisligen har läger med barn och kvinnor bombats, och antalet skadade och dödade har varit stort. Mötet med ett fattigt u-land är en stark upplevelse som inte lämnar någon opåverkad. Mötet med flyktinglägrens människor är ännu svårare att komma över. Att plötsligt inse att en grupp vita människor ger barnen en skräckupplevelse är skakande. Vi kunde iaktta hur lägrets flickor sökte gräva sina egna skyddsgropar på lägerområdet och vi hörde att barnen hade rymt då de hört flygplansbuller. Man kan undra vad en barnombudsman skulle kunna göra med dessa hundratusentals vinddrivna barnungar. Det är en grym cynism att tala om 1979 som barnåret. Men Rädda barnen skall ändå hedras för sitt initiativ. En något mer positiv upplevelse hade vi vid besöket i ett SWAPO-läger inne i Angola. Det var stort och uppgavs omfatta 13000 människor, i huvudsak kvinnor och barn. Hela lägret hade på tre dygn flyttats från gränsen till Namibia eftersom det oupphörligen attackerades från luften. Man hade ordnat det hyggligt för sig på den nya platsen, och man var djupt tacksam mot Sverige som hade gett ett visst stöd till detta läger. Man bemödade sig uppenbarligen att aktivera alla. Ett mål för befrielserörelserna är att i högsta möjliga grad göra lägerinvånarna självförsörjande. Detta försvåras självfallet av att både Smithregeringen och Sydafrika förföljer flyktingarna med flyganfall. I Mogambique uppgavs att man inte kunde ha fasta läger av samma skäl. Herr talman! Jag har velat ta detta tillfälle i akt för att förmedla de intryck jag fick under ett par veckor i södra Afrika. Det är omöjligt att förhålla sig neutral till eller opåverkad av den kamp som pågår där. Den måste utkämpas av folken själva, men vi kan ge dem vårt stöd och vi får lov att intensifiera vårt solidaritetsarbete här hemma. Den allmänna opinionen måste vakna. Massmedias intresse borde kunna ge större uppmärksamhet åt södra Afrikas förhållanden. Vår nyhetsförmedling förefaller alltför styrd av de stora nyhetsbyråerna. Här hemma är det främst folkrörelserna, de fackliga organisationerna, kyrkans folk, Afrikagrupper och liknande som arbetar med information och opinionsbildning. De måste få ett bestämt stöd från regeringen och riksdagen. Vi måste inse att frigörelsekampen i södra Afrika är något som nära angår oss. Ett aktivt och energiskt agerande och uppträdande i de internationella församlingarna måste bibehållas, och för det bär regeringen ansvar.

Herr talman! Min ärade utskottskamrat, Sture Korpås, missuppfattade nog något vad Gösta Bohman sade häromdagen. Gösta Bohmans uttalande byggde på, vilket stod klart för den som hörde eller läste talet, att han ansåg att socialdemokraterna icke hade styrt landet ekonomiskt riktigt före regeringskrisen fram till 1976, och att de nu av allt att döma vill fortsätta samma politik och icke bidra med några konstruktiva förslag för framtiden. Det var alltså detta som han baserade sin kritik på. Det lär knappast ha några utrikespolitiska konsekvenser med avseende på vår trovärdighet. Nu till utrikespolitiken, herr talman! Winston Churchill, upphovsman till så många bevingade ord, framhöll ibland att det är klokt att se framåt men dåraktigt att försöka skåda längre bort än man kan. Årets regeringsdeklaration rymmer inte — lika litet som sina föregångare — ens några kortare framtidsvyer. Därmed undgås naturligtvis också beskyllningen för den dåraktighet som består i att söka skåda längre bort än vad som är möjligt. En viss förståelse måste man ha för denna försiktighet. Skeendet går i våra dagar onekligen i ett otroligt tempo.

Exemplen visar hur snabbt utvecklingen går. Man hyser därför ett visst medlidande med de civila och militära personer som har i uppdrag att planera för det svenska försvaret fram till år 2000. Man hyser också medlidande med den växande skaran framtidsforskare, politiska och ekonomiska — men dessa låter sig knappast avskräckas. Något mer av framtidsvyer hade man dock kunnat vänta i årets regeringsdeklaration, i varje fall beträffande Norden och våra nordiska problem. Nu berördes inte Nordiska rådet trots att det för några veckor sedan sammanträdde i just denna sal. Regeringen har möjligen vilseletts av att i fjol ordnades en särskild debatt om Nordiska rådet i samband med dess 25-årsjubileum. Någon sådan debatt är inte planerad i år. Jag skall gärna säga att årets session inte hör till de stora i rådets historia. Den mest betydelsefulla frågan rörde regionplanering, men vad som beslöts var knappast epokgörande. Årets session präglades i stället av det vardagsnära samarbetet, där man tåligt och utan åthävor med små medel för länderna och folken närmare varandra, inte med stora trumpetstötar utan steg för steg. Volvoaffären satte, som några förmodade, knappast sin prägel på förhandlingarna. Möjligt är att den liksom andra bakslag i det nordiska samarbetet — Volvoaffären hör faktiskt till de mindre och berör dessutom endast två av fem länder — i stället ger upphov till expansion och åtgärder, men i andra former. Tanken bakom Volvoavtalet var säkerligen riktig, men utformningen blev felaktig — ett enskilt bolag i avtal med en stat, som sedan har ett avtal med en annan stat. Man tog inte hänsyn till att samarbetet måste bedrivas under i dag vedertagna former och med iakttagande av gällande regler om exempelvis äganderätt. Oklarhet från början om vissa avtalspunkter kom att öka förvirringen. Man kan hysa goda förhoppningar om Nordiska rådets och det nordiska samarbetets framtid, men som även i år påtalats från flera håll ligger det en stor fara i att rådet blir till en jättelik byråkratisk apparat, där den ena nya institutionen kommer efter den andra. Ingenting dras ifrån, men mycket läggs därtill. Var detta meningen med Hans Hedtofts visioner? frågade en vis finländsk statsman. Frågan låter sig icke avspisas utan vidare. Det är mycken mannakraft och många penningar som går åt för att hålla vissa institutioner vid liv. Framstegen i EG och framtidsperspektiven har behandlats och kommer att behandlas av andra talare. Låt mig då i stället säga något om Förenta nationerna. Dess maktlöshet vid en konflikt i vilken en stormakt direkt eller indirekt är inblandad har tidigare visats. Vietnamkonflikten kom icke upp på dess dagordning. Och i fråga om Kampuchea förhindrade ett veto från öst resolutionens antagande. Detta är helt i överensstämmelse med stadgan, och stormaktsvetot var på sin tid förutsättningen för att Sverige med bibehållen neutralitet skulle kunna inträda som medlem. Ingen bör därför förvåna sig däröver. Å andra sidan står det då också klart att Sverige i händelse av konflikt med en stormakt inte kan räkna med hjälp från FN. På den punkten bör det icke råda några illusioner, om nu sådana funnits. Det hindrar inte vår uppslutning kring FN och dess idéer, vår medverkan i dess fredsbevarande aktioner och vårt starka stöd åt världsorganisationens syften. I deklarationen konstateras i dag att avspänningspolitiken fortsätter från mer realistiska utgångspunkter men att ännu fruktan och misstro råder mellan supermakterna om motpartens avsikter. Det är riktigt, liksom konstaterandet att skillnaden mellan demokratierna i väst och folkdemokratierna i öst sätter gränser för närmanden mellan dessa stater. Det kan också tilläggas att avspänningens begränsningar belyses av att rustningskostnaderna år från år stiger. Ungefär samtidigt som FN:s särskilda konferens för nedrustning började i maj i fjol beslöt de båda militärallianserna att höja sina militära utgifter. Supermakternas gemensamma motstånd mot förbud mot kärnvapenprov är vidare både belysande och beklämmande. Det militära och politiska spionaget pågår också för fullt, och de senaste dagarnas händelser i Östtyskland och Västtyskland vittnar om den stora apparat som står till förfogande för detta ändamål. Samtidigt vakar de båda supermakterna ängsligt över att den politiska maktbalansen icke förskjuts på något för dem ogynnsamt sätt. Nu några iakttagelser från dagens debatt, herr talman. Samstämmigheten mellan Olof Palme och Gösta Bohman i fråga om Europagemenskapen var påfallande. Olof Palme talade om att fördjupa våra kontakter och vårt samarbete med organisationen och dess medlemmar. Gösta Bohman uttryckte det så att allteftersom EG-samarbetet fördjupas måste också våra relationer till EG fördjupas. Det var en samstämmighet i uppfattningar som tyder på att gamla stridsyxor har grävts ned, och väl var det. Den andra iakttagelsen, herr talman, är mera bagatellartad. Utrikesminister Blix sade, att han strävade efter att arbetet på utrikesdepartementet skulle sluta kl. 5 på eftermiddagen. Det är ju en ambitiös målsättning. Det förargliga är bara att klockan inte visar samma tid överallt i världen. Herr Blix får ursäkta om jag kom att tänka på hur det var i det engelska utrikesdepartementet för inte så länge sedan. Där öppnade man posten först på eftermiddagen, eftersom diligensen från Dover tidigare inte kom in förrän då. Att läget hade förändrats påverkade icke öppnandet av posten. En annan sak som herr Blix berörde var vårt bistånd. Han sade att vi avvecklar vårt bistånd till de länder som inte längre räknas till de fattiga, och han tog som exempel Cuba. Vårt bistånd dit är på väg att upphöra därför att Cuba icke är en fattig stat. Men var det bara därför? Påminns vi icke samtidigt om att Cuba är en stat, där mänskliga rättigheter har föga utrymme? Det är en stat där på sin tid 10 000 politiska fångar fanns. Några av dessa har nu släppts och vittnar genom sin existens om att uppgifterna om fångantalet har varit riktiga. Och var det icke så att vårt beslut påverkades av det faktum att Cuba hade militära rådgivare och militär personal i 17 olika stater, att Cuba verksamt bidrog till kriget i Eritrea och i Somalia och att kubanska trupper vid sidan av de etiopiska där av många anses ha varit krigsavgörande? Detta krigsdeltagande kan icke förklaras med att stridigheterna förekommit i närheten av Cubas gränser eller att de påverkar Cubas nationella säkerhet, ej heller med att de berör Cubas ideella intressen, något som man ibland har påstått när det gäller t.ex. kriget i Angola. Den kubanska insatsen har i stället förklarats med att Cuba, här som i en del andra fall, uppträtt som Sovjetunionens förlängda arm. Betecknande är att Cuba skyndade sig att erbjuda Vietnam hjälp för icke så länge sedan. Skulle icke detta ha påverkat vår vilja till bistånd till en stat som Cuba? Nu kan det hända att biståndet till Cuba icke avvecklas. I en socialdemokratisk motion begärdes förra året en fördubbling av då utgående bistånd, och i år hävdar socialdemokraterna fortfarande att Cuba bör ha bistånd. Med andra ord blir det den 16 september som det avgörs om Cuba skall få svenskt bistånd eller icke. Jag vill vidare återgå till de resonemang som fördes av herr Blix. Han sade att det är utmärkande för svenskt bistånd att vi icke vill påverka mottagarlandets utrikespolitik. Det är då först att märka att det resonemang i fråga om mänskliga rättigheter som samtidigt har förts inte håller. Det stämmer inte med den proposition som avgavs i maj och som riksdagen behandlade så sent som i oktober. Där stod bl.a. att läsa följande om de mänskliga rättigheterna: ”Förändringar i detta avseende i mottagarländerna kan också komma att framtvinga reaktioner från vår sida. Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan motivera att ett pågående samarbete omprövas. Inför sådana ställningstaganden måste dock kravet på långsiktighet i utvecklingssamarbetet tillmätas stor vikt.” Riksdagens utrikesutskott följde i stort sett detta resonemang, skärpte det snarare än mildrade det. Och riksdagen antog detta som handlingslinje. Därav följer att frågan hur de mänskliga rättigheterna behandlas i ett land måste vara av stor vikt vid bedömningen av fortsatt svenskt bistånd till landet i fråga. Än mer måste naturligtvis deltagande i krigiska äventyr, anfallskrig, vara utslagsgivande. Kan man tänka sig ett värre brott mot mänskliga rättigheter än att delta i ett angreppskrig? Ändå vill den svenska utrikesledningen f.n. icke vidta någon ändring i eller ens ompröva biståndet till Vietnam, trots det faktum att de mänskliga rättigheterna där trampas under fötterna och att Vietnam deltagit i och av större delen av världens länder stämplats som angripare i Kampucheakonflikten. Tvärtom vill regeringen öka biståndet så till vida att det skall lotsas in på nya områden som i dag icke är avtalsbundna. Vi moderater anser att detta icke är riktigt. Vi anser det vara fel att kostnaderna för ett enda pappersbruk i denna hjälpinsats skulle - om regeringen får sin vilja fram — komma att överstiga 2 miljarder kronor. Vi vill icke medverka till att bryta nu föreliggande avtal men vill å andra sidan icke ikläda oss nya förpliktelser som gör att miljonerna fortsätter att rulla till ett land som de facto har varit i krig som angripare — det finner vi felaktigt. Men dessa frågor får vi, herr talman, tillfälle att behandla den 2 maj.